Herr talman! Civilutskottets betänkanden om och i anslutning till den fysiska riksplaneringen visar framför allt på en bred parlamentarisk enighet. Det faktum att moderater och kommunister i principreservationer skiljer ut sig bidrar snarast till bilden av en förankring också på längre sikt av hushållningssynpunkterna. När moderaterna säger att ingreppen är för stora i den fria hushållningen och när kommunisterna säger att ingreppen inte förpliktar till någonting har de bara gett ett perspektiv åt bilden. Reservationerna i år är mildare än de reservationer som fanns till motsvarande beslut år 1972; i varje fall tycker jag att herr Claeson har slagit in på den vägen. Det är väl också naturligt, för nu ser man mer konkreta resultat än 1972. Jag skall börja med att nämna det centrala i hela den fysiska riksplaneringen — att hushålla med mark och vatten och se till att unika resurser kommer till bästa och till riktigaste användning, vare sig det gäller naturvård eller användning för våra näringar. Detta ger också basen för en meningsfull miljövård med ekologiska utgångspunkter. Det är ett långt och på många punkter mycket svårt arbete med ett växelspel mellan intressena. En annan sak är att det fortfarande finns flera intressen att tänka på och väga in än de som nu ingår i katalogen över de verksamhetsanknutna riktlinjerna. Ett centralt avsnitt i utskottshandläggningen av regeringens redovisning i propositonen 1 har blivit de areella näringarnas ställning. Då det gäller jordbruksmarken kan konstateras att regeringens beslut för de olika länen och den därtill hörande promemorian från februari i år har två välkomna inslag. För det första vill jag peka på den allmänna skärpningen av skyddskraven, som ger klarare utgångspunkter för den kommunala planeringen. För det andra skall vi notera de specifika krav på översiktliga bedömningar i ett tidigt skede som nu riktas mot kommuner och vissa länsstyrelser. Utskottet har på den punkten i betänkandet redovisat en noggrann behandling. En sak som jag gärna vill peka på i det här sammanhanget är att utskottet uttalar sig för att redovisningen av jordbruksintressena i en konkret och användbar form bör göras skyndsamt. Men det är närmast en självklarhet att de bättre utgångspunkterna inte därmed alltid är goda lösningar. Lika väl som det fortfarande finns svårigheter i vissa kommuner att acceptera de skärpta kraven kan också staten — och t.o.m. bostadsdepartementet som författare till promemorian — ibland försätta sig i situationer där man spelat bort möjligheterna att ens själv följa sina egna råd. Såvitt jag förstår blir väl detta ett särskilt ämne senare i debatten. Just konflikterna vid tätortsexpansion är centrala. På detta område måste vi förutsätta att de översiktliga bedömningarna ger en klar bild av var konflikterna är mest akuta. Här har de statliga myndigheterna ett klart ansvar när det gäller att stötta upp och bidra med både planeringsunderlag och sammanställningar, som visar ett utfall också i den stora skalan. Skogsfrågorna har fått en av mig tidigare efterlyst behandling av samma natur som jordbruksmarken. Det står ju numera helt klart att också skogsreserverna är knappa. Konflikterna på det här avsnittet rör sig i regel om anspråk från det rörliga friluftslivet. Utskottet har betonat att det här inte — som i fråga om jordbruksmarken — alltid rör sig om alternativa lösningar. Men det finns — som jag och även utskottet tror — ofta möjligheter till samråd om hur skogsbruket skall bedrivas så att båda intressena kan samsas. När det gäller konflikter med fritidsbebyggelsen är läget ett annat. Här blir det direkt fråga om en planeringsinsats. Det har ställts i utsikt ytterligare anvisningar på den punkten, och jag tror att sådana också behövs. Fisket kommer ofta på mellanhand, konstaterar utskottet. Vi har särskilt påpekat att fiskeintressena bör tas upp även när det inte gäller inverkan från miljöförstörande industri. Fritidsfisket bör beaktas då man bedömer friluftslivets markanspråk. Renskötselns intressen har ofta varit uppe i konfliktsammanhang. Utskottet har blivit enhälligt på den punkten. Det har man kunnat bli mot bakgrund närmast av skärpningen och preciseringen i regeringsbesluten. Jag skall senare ta upp vissa frågor om konflikter med särskilt turismens intressen. När det gäller det rörliga friluftslivets behov är det kanske i första hand av intresse att notera två saker. Den ena är att regeringsbesluten stryker under behovet av närrekreationsområden till Stockholm och Göteborg samt i Skånelänen. Den andra är att förslaget om primära rekreationsområden har fått gå in som en riktlinje bland andra i katalogen över intressen. De här intressena finns i regel också inom områden som täcks av de geografiska riktlinjerna. Jag vill gärna i det här sammanhanget betona detta och kanske också motverka att missförstånd uppstår när man talar separat om turism och rekreation. I fråga om kulturminnesvård vill jag bara notera att utskottet tyckt sig finna ett starkt behov av kompletterande utredningar och inventeringar. Det är närmast med tanke på att det gäller kulturutskottets pengar som vi har uttryckt oss försiktigt och framhållit att intressena bör beaktas i särskild ordning. Fritidsbebyggelsen är det intresse som i programmen oftast anges stå i konflikt med annat intresse — rörligt friluftsliv eller naturvård. Tidigare har jag även nämnt skogsbruket i detta sammanhang. Som jag också har antytt förut innebär fritidsbebyggelsen en markanvändning för ett specifikt ändamål — en användning som också påverkar den närmaste omgivningen i stor utsträckning. Det är viktigt att kommunerna förbättrar sin planberedskap. Utskottet stryker under både detta och slutsatsen i propositionen att restriktivitet måste gälla för ytterligare fritidsbebyggelse i områden som berörs av de geografiska riktlinjerna så länge det inte finns genomarbetade översiktliga planer för markanvändning. Herrar Wennerfors och Danell tar upp dessa frågor om fritidsbebyggelse i det särskilda yttrandet nr 2 vid civilutskottets betänkande nr 1. De tar inte avstånd från kravet på restriktivitet. Det finns mark, säger man. Det är också sant till den gräns där andra intressen väger tyngre. Planeringskravet ansluter man sig också till. Vad som återstår i sak av yttrandet är inte mycket: man säger att det är angeläget att finna former för att möjliggöra en ökad fritidsbebyggelse. Det kan vi ju alla hålla med om. Men det kanske är något annat som ligger i uttalandet. Är kravet på smidighet detsamma för förenklade planbedömningar utan hänsyn till motstående intressen? I så fall kan jag inte hålla med dem längre. På kommunikationernas område får med glädje noteras att utredningsförslaget om den långsiktiga vägplaneringen anges lägga tyngdpunkten på samordningsfrågorna. Lika värdefullt är det att flygplatsbehovet bedöms i ett riksperspektiv. Det händer ofta att just kommunikationssektorn och försvaret uppfattas som en stat i staten som inte så lätt låter sig fångas in i den samordnande planeringen. Omdömet är kanske inte alltid rättvist, men konfliktyttringar kan väl tyda på att vad jag har sagt har fog för sig. När man nu även på försvarssidan kan se framåt mot långsiktigt bedömda markanspråk får det anses att man har tillgodosett ett verkligt intresse. Det är enligt min mening mycket viktigt att den fysiska riksplaneringens idé om att väga samman intressena i ett tidigt skede får slå igenom också på de här områdena. De geografiska riktlinjerna har jag velat anse som själva kvintessensen i riksplaneringen. I de områden där dessa gäller är det över lag ett särskilt och ofta invecklat planeringsbehov. Ett exempel i detta sammanhang som ger sig självt är planeringen av den obrutna kusten i norra Bohuslän. På denna punkt har utskottet enhälligt — jag vill särskilt påpeka det — förtydligat riktlinjerna för var man skall planera för arbete med oljeborrningsplattformar. Det skall betonas att vi inte uttalat oss om exakt var de faktiskt skall få byggas, vare sig i fråga om djupvattenläge eller ännu mindre i fråga om docklägen. Det utskottet gör är att ange en planeringsberedskap, som ger regeringen möjlighet att välja mellan alternativa lösningar, så att de bestående ingreppen blir så små som möjligt. Vi vill inte — och det av många skäl — att riksdagen skall detaljplanera. Här tillkommer också att det knappast är möjligt för någon att gå vidare i specifikation förrän det finns en klar tillståndsansökan med sina förutsättningar angivna. När utskottet nu har vidgat planeringsområdet på Hogdalsnäset gäller detta i sak att vi anser oss behöva klarlägga förutsättningarna för en sådan — temporär — industri i det område där de unika djupresurserna finns. Ett annat exempel på komplicerade planeringsbehov utgörs av skärgårdsområdena. Sådana har vi av flera typer och med olika riktlinjer, gällande i skilda områden. Den motion som väckts av herr Dahlgren famnar formellt över stora områden och mycket olika konflikttyper. När utskottet finner att skärgårdsbefolkningens intressen har stor tyngd är detta givetvis ett uttalande som inte ändrar de geografiska riktlinjerna. Utskottet har nämligen utgått från att motionärens huvudsakliga avsikt varit att betona de bofasta skärgårdsbornas intressen. Vi har också konstaterat att det krävs åtgärder inom sektorer framför allt utanför den rena markanvändningsplaneringen. Vi har förutsatt att förslag kommer — och att de kommer senast till våren. När herrar Wennerfors och Danell har framlagt det särskilda yttrandet nr I vid betänkandet nr 1 är det i första hand att notera att de inte har reserverat sig till förmån för någon annan mening än vad utskottet ger uttryck för. Jag vet inte om man skall tolka yttrandet så, att det röjer någon begränsning i synsättet när skärgårdsfrågorna behandlas, i första hand med tanke endast på friluftsliv och kvarboende fast befolk ning. Vi har områden som är högexploaterade, och vi har områden som är nästan helt orörda. Det finns ett tryck från många olika håll i sammanhanget. Möjligen har moderaterna insett detta eftersom man slutar yttrandet med att klaga på utskottets behandling av motionen — en behandling som de ju ändå själva skrivit under på, eftersom de inte avgivit någon reservation. Områden med speciella problem kallar man i propositionen fem konfliktområden, nämligen Hogdalsnäset, Skåne, Bråviksområdet, Vänerområdet och södra Billingen. Regeringsbesluten innebär där krav på en speciell redovisning till regeringen och ett speciellt ansvar från regeringens sida. Detta betyder bl.a. att riksdagen nu inte kan ta ställning till planeringens utgångspunkter. Departementschefen anser att det i flera avdessa fall kan bli aktuellt att formulera förslag till nya eller kompletterande geografiska riktlinjer. Det är mot den bakgrunden som utskottet enhälligt tillgodosett ett förslag i centermotionen 1975/76:14 om att få en ny eller snarare fortsatt redovisning av denna planering. Här gäller det ju i särskilt hög grad att mångfalden av konkurrerande intressen skapar situationer som inte förutsetts genom anvisning av konfliktlösningar i de gällande riktlinjerna. Riksplaneringen består av konflikter mellan intressen för innevånare i hela riket, i regioner eller i en kommun. Det är i och för sig självklart att statsmakterna tar ett ansvar när det gäller att dra upp riktlinjerna. Det är lika klart att den yttersta preciseringen måste ske i kommunala planer liksom att regeringen har sitt ansvar för att riktlinjerna fullföljs. När utskottets moderata ledamöter i reservationen 2 vid betänkande nr 1 yrkar på en parlamentarisk ledningsgrupp, kan man ana att här har de av misstag skrivit av något som väl kunde diskuteras 1972 men som knappast är lika aktuellt nu. Framför allt tillgodoses ju riksdagens intresse av att det alltid är den som skall ändra på riktlinjerna — det kan inte regeringen göra — och att vi får en fortsatt redovisning i de fem särskilda konfliktområdena. Det är inte särskilt bärande att tillsätta en parlamentarisk ledningsgrupp när det egentliga syftet tycks vara att få till stånd en utredning om styrmedlen. Då sedan motiven enligt motionen visar sig vara att finna vägar för att ta bort kraften ur planbesluten och därmed kanske sabotera hela tanken på en hushållning med resurserna, förefaller uppslaget verkligt främmande i dagens sammanhang. Den fortsatta planeringen inom det s.k. planeringsskedet lägger nu ett stort ansvar och en stor börda på kommunerna. Det ansvaret blir inte lättare av att man hela tiden självfallet måste planera i samråd med och lämna information till medborgarna. Det är viktigt att det hela blir en i ordets bästa mening demokratisk beslutsprocess. Utskottet har preciserat redovisningstiden genom förslaget att redovisningen skall ske före utgången av mars månad 1977. Ett särskilt skäl utöver kravet på information och samråd är att de slutliga besluten bör kunna förankras i de då nyvalda kommunala församlingarna. Planeringen består också i ett kostsamt arbete med underlag, redovisningar och skisser — allt gjort så att det kan omsättas i både exakthet och lättfattlighet. Utskottet har enhälligt följt ett motionskrav från centerhåll på att staten skall öka sin ekonomiska insats; i klartext betyder det att det s.k. C 2-anslaget skall höjas. Jag vill för min del hoppas att denna riksdagens begäran skall tillgodoses redan genom tilläggsbudget II och därmed kunna få sin avsedda praktiska effekt. Som jag tidigare sagt har utskottet kopplat väsentliga delar av förslagen i propositionen om turism och rekreation till den fysiska riksplaneringen. Jag vill gärna stryka under att detta egentligen inte är något avsteg från propositionen, utan snarare ett återförande av den till synpunkter som nuvarande jordbruksministern förde fram som civilminister år 1972. Det är också en betoning som väl förenas med förslagen i proposition 1975/76:1. Jag vill redan i detta sammanhang notera att betänkande nr 2 är enhälligt, frånsett den moderata reservationen. Yrkandet i denna reservation — som bygger på motionen 1975:2072 — är, såvitt jag kan finna och som utskottet skriver, ”mer grundat på ideologiskt motiverade farhågor för samhällsplaneringens effekter än på en bedömning av de konkreta förslagen i propositionen”. Jag är inte heller någon anhängare av planering för dess egen skull. När moderaterna emellertid i motionen erbjuder fri glesbebyggelserätt som alternativ till en hushållningsplanering, så är det väl i alla fall klart att kravet på en ny utredning närmast liknar den obotfärdiges förhinder. Vad innehåller då propositionsförslaget? Jo, först en allmän målangivelse som utskottet inte kunnat ha någon invändning emot, därefter ett förslag om att man skall ange vissa primära rekreationsområden. Vad detta innebär anges närmare så att det i första hand gäller att göra markreservationer — också för områden där särskilda planeringskrav och samordning av planeringen skall gälla. Jag kanske skall peka på att propositionen inte innehåller förslag till några nya stödformer och inte heller någon ändring i resp. myndigheters kompetens. Den innebär inte heller någon allmän prioritering av områdena före andra lämpliga områden. Det är alltså detta förslag som vi haft att bereda. Det är möjligt att det på skilda håll finns önskningar om att propositionen skulle ha innehållit något mer om de ekonomiska frågorna — men så är nu inte fallet. Utskottet säger nu att vi bör ge turistoch rekreationsintressena verksamhetsanknutna riktlinjer av samma typ som t.ex. friluftslivets. På så sätt har man vunnit klarhet om att den här planeringen skall inordnas i det pågående planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen. Därtill har man vunnit att de samordningskrav som återkommer i vissa motioner automatiskt tillgodoses. De primära rekreationsområdena är schematiskt angivna i propositionen men dock klart lägemässigt orienterade. Utskottet har enhälligt föreslagit att nedre Dalälven tillförs listan. Det bör kanske noteras att vi gjort detta med kännedom om t.ex. utbyggnadsplanerna vid Söderfors. Den närmare avgränsningen får göras i den kommunala planeringen. Därför har utskottet enligt den allmänna principen att inte gå in på vad som är konkret kommunal planering hänvisat till yrkandena i detta sammanhang om Klarälvsdalen i Torsby kommun. Närrekreationsområdena måste anses vara en viktig fråga. Också härvidlag har utskottet hänvisat till de regeringsbeslut inom bostadsdepartementets sektor som syftar till lösningar av frågan närmast storstäderna. I övrigt blir detta en riksplanefråga av vanlig typ, förstärkt med uttalandet att också de primära områdena skall så långt som det är möjligt planeras även för närrekreation. De samiska intressena har väckt speciell uppmärksamhet. Jag har tidigare noterat att utskottet stått enigt bakom de riktlinjer som enligt proposition 1 gäller för denna sektor. Därför blir det naturligt att utskottet också i det här sammanhanget är enigt och anser att motionsyrkandena — framförda innan proposition 1 publicerades — är tillgodosedda. Det särskilda yttrandet nr 2 av herr Claeson vid betänkandet nr 2 är, såvitt jag förstår, att uppfatta som en särskild betoning av de konflikttyper som visar sig vid fritidsutbyggnad i större skala. I sak tror jag inte att vi har skilda uppfattningar. Propositionen innehåller slutligen förslaget att en särskild beredning skall ges vissa samordningsuppgifter. När det gäller denna beredning har utskottet utgått från samma bedömning som propositionen — nämligen att det är fråga om att samordna statliga insatser. Herr talman! Jag har på detta sätt försökt ta upp vissa centrala frågor i det här beslutskomplexet. Jag är medveten om att inte alla motionsyrkanden, vare sig de blivit tillstyrkta eller avstyrkta, har kommenterats av mig. Andra talare som står bakom utskottets betänkanden kommer att komplettera mig på den punkten. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets förslag i betänkandena I och 2.

Herr talman! Propositionen 1975/76:1 med redovisning av programskedet i den fysiska riksplaneringen, som vi nu behandlar, är egentligen en imponerande katalog över alla de problem som vårt moderna och komplicerade samhälle har med alla olika intressen i fråga om markanvändning och användning av våra naturtillgångar. Problemen i sig är egentligen ett hälsotecken, om man ser till näringslivets alla delar och deras vilja att utvidga och använda nya tekniska rön för att öka våra gemensamma tillgångar och sysselsättningen. I vårt tekniska och komplicerade samhälle krävs det därför, för att möta alla dessa olika konflikter, en långsiktig planering och hushållning med våra mark-, vattenoch naturtillgångar. Den till omfånget egentligen ganska blygsamma redovisningen av programskedet i den fysiska riksplaneringen kan också ses som en markering av den första hållplatsen i den fysiska riksplaneringen och som ett bevis på det oändligt omfattande arbete som faktiskt genomförts ute i landets kommuner och regioner. I det sammanhanget är det väl värt att understryka utskottets uttalande om vikten av ett ökat stöd till kommunernas planeringsarbete. Inventeringar och kartläggningar med analyser av eventuella konflikter —- allt i ett uppdrivet tempo — har karakteriserat arbetet. Uppenbarligen ger också det löpande arbetet allt fler inkörsportar till nya arbetsuppgifter eller möjligheter till att inkludera redan igångsatt annat planeringsarbete, mer eller mindre direkt underställt den fysiska riksplaneringen. Kartläggningen av landets vattentillgångar och förslag om hur vi skall använda eller spara dem samt arbetet med bl.a. försvarets framtida markbehov är exempel på arbeten som utförs parallellt med den egentliga fysiska riksplaneringen. Självfallet bör också, vilket utskottet uttalar, riksplaneringen samordnas med den regionalpolitiska planeringen och den regionala trafikplaneringen. Beträffande civilutskottets betänkande nr 2 om insatser för rekreation och turism kommer herr Wennerfors att utveckla vår moderata uppfattning i frågan. Ett allvarligt dilemma för planeringsivern är dock den överhängande risken för att vi kan få ett detaljreglerat och därmed ganska naturligt ett genomcentraliserat samhälle, där alla verksamheter kräver etableringstillstånd och där den enskilda människans behov av mark och användning av sin egen mark alldeles kommer bort bland alla tekniker och planeringspolitiker. I det sammanhanget möter man de problem som vi moderater i motionen nr 7 av herr Adolfsson m.fl. har tagit upp, vilket för övrigt är en fortsättning på den debatt som fördes vid förra riksplanebeslutet i riksdagen 1972. Den centrala frågan är hur själva säkerställandet av mark skall hanteras, fastläggas och legalt förankras. Det är uppenbart att de på senare år företagna skärpningarna av expropriationslagstiftningen, förköpslagstiftningen och borttagandet av glesbebyggelserätten ger mycket starka samhälleliga instrument för att möjliggöra ändring av markanvändning och ägostruktur. Även resultaten av säkerställande av mark kan få säregna konsekvenser så till vida att mark som inte drabbas av säkerställande genast får en oförtjänt värdestegring. Detta förhållande gör att det faktiskt skapas en oacceptabel orättvisa mellan markägare som drabbas av säkerställande i någon form och andra markägare granngårds, som fritt kan utnyttja sin mark genom att kanske realisera marktillgångarna. Problemen med de långvariga byggnadsförbuden är ett annat resultat av de förändringar som har skett de senaste åren och av planeringsiver som måhända ibland har gått en aning för långt. Allt sammantaget har övertygat oss moderater om att det behövs en analys av hela frågekomplexet om säkerställande av mark för att finna de bästa och mest rättvisa lösningarna. Detta framförs också i reservationen 1 vid civilutskottets betänkande nr 1. Vad beträffar förhållandet mellan de olika myndigheterna och instanserna när det gäller beslut om säkerställande av mark m.m. är det uppenbart att det nuvarande samrådet kommun-länsstyrelse och statliga organ måste utvecklas. De i programmen upptagna riksintressena representerar en tredjedel av landets yta, vilket klart visar problemets vidd, om man sätter alltför stor tilltro till de centrala organens möjlighet att fatta de bästa besluten. Kommunförbundet har också i sitt yttrande understrukit de här problemen. Man framhåller att risken är överhängande för att många goda intentioner kommer att förfuskas om för stora områden benämns riksintressen när frågorna i själva verket i många fall kan lösas av kommuner och länsstyrelse i samverkan utan inblandning från någon central instans. Såsom Kommunförbundet framhåller har kommunerna visat sina höga ambitioner och sitt ansvar i planeringsarbetet, vilket borde borga för ett fortsatt väl fungerande arbete utan alltför mycket central styrning. Det torde också vara svårt att inför allmänheten motivera att för en tredjedel av landets yta i många fall okomplicerade avgöranden om markanvändning och bebyggelse inte skulle kunna anförtros åt kommunerna själva. Enligt vår uppfattning ger programskedet anledning till oro för den kommunala självstyrelsen. De värderingar som kommunerna ger uttryck åt i markanvändningsplaner och översiktsplaner kan i nuläget underkännas av länsstyrelsen och regeringen. Det kan allvarligt ifrågasättas om denna intressekonflikt alltid skall lösas till förmån för det statliga organets bedömning. Vi anser att denna principfråga bör närmare analyseras under det kommande planeringsskedet. I detta sammanhang vill jag också beröra frågan hur det fortsatta arbetet med riksplaneringen bäst skall förankras utanför statliga organ och regeringen. Utskottet föreslår på goda grunder att ännu en sammanfattande redovisning inför nya eller kompletterande geografiska riktlinjer skall underställas riksdagen. Civilutskottets resor och besök i de fem väl kända konfliktområdena har visat att det behövs en parlamentarisk förankring av de kommande viktiga avgörandena om dessa områden. Men dessutom är det vår uppfattning i moderata samlingspartiet att det är nödvändigt att över huvud taget låta det fortsatta riksplaneringsarbetet underställas och ledas av en parlamentariskt sammansatt grupp. Detta framhåller vi i vår reservation nr 2, och det överensstämmer med vår uppfattning i riksplanedebatten 1972. Med hänsyn till alla problem som kan uppstå, och som redan har uppstått i många fall, i samband med en omfattande planering av vårt samhälle bör man på alla sätt försöka åstadkomma djupast möjliga parlamentariska förankring i arbetet. Herr talman! Jag har hittills huvudsakligen uppehållit mig vid de principiella frågorna och sådana frågor som skiljer oss moderater från utskottet i övrigt, och jag får kanske i det fortsatta meningsutbytet också tillfälle att återkomma i de frågor som fru Olsson i Hölö här var inne på. Innan jag slutar vill jag emellertid understryka några andra saker. Vi moderater ser det som utomordentligt värdefullt att det i utskottets arbete har skett en skärpning i behandlingen av jordbruket och åkermarken när det gäller riktlinjerna för vissa verksamheter. Detta överensstämmer helt med de intentioner som finns i vår motion nr 7. Beträffande fritidsbebyggelsen har vi dock känt oss föranlåtna att i ett särskilt yttrande understryka vikten av att tillgodose den stora efterfrågan på fritidshus. Självfallet skall då också beaktas de andra, motstående intressen som här finns, men med hänsyn till att debatten många gånger förs på osakliga grunder — så till vida att man hävdar att det allmänt sett i vårt land råder brist på mark för byggande av fritidshus — anser vi det angeläget understryka att så inte är fallet. Jag bortser då från kustområden och stränder. Vi anser att det är en viktig målsättning att se till att det finns en tillräcklig kommunal planberedskap och även i övrigt instrument för att kunna tillgodose den efterfrågan som råder på fritidshus. I det sammanhanget bör understrykas, att vi med alla medel måste försöka undvika risken för att få flera sådana storstadsbetonade fritidsbyar som byggts på vissa håll eller som nu planeras. Risken är att man med ett omfattande säkerställande av mark och ett ambitiöst planeringsarbete i det sammanhanget indirekt skapar dessa oändligt tråkiga, tätortsbetonade fritidsbyar, där människor förmodligen inte kan få ut mycket nöje av sin fritid. I det här fallet har vi valt att bara avge ett särskilt yttrande, eftersom det inte har funnits anledning att i en reservation föra fram våra synpunkter. Det är bara fråga om en markering. Vad gäller vår moderata uppfattning och profil i skärgårdspolitiken kommer herr Wennerfors senare att ta upp den frågan. Jag vill sluta med att säga att kraven på och motiven för att vi skall ha ett välplanerat samhälle för att på bästa sätt kunna hushålla med våra resurser är många och viktiga, men det skall i detta välplanerade samhälle också finnas plats för starka, handlingskraftiga enskilda medborgare, och vi skall kunna garantera den kommunala självstyrelsen. Dessa båda incitament får aldrig glömmas bort i det fortsatta planeringsarbetet. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna la, 2 och 3 vid betänkandet nr 1.
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna kräver nu, liksom 1972, att den fysiska riksplaneringen skall göras till ett handlingsprogram med bestämda mål. Orden plan och planering har länge missbrukats. Grovt uttryckt består planeringsprocessen av tre led: inventeringen, dvs. insamlingen av faktaunderlag, sammanvägningen av intressen samt de politiska besluten. Det är de politiska besluten, det verkliga handlandet, som utgör den egentliga planeringen. När man bara inventerar gör man alltså i grunden ingen planering. Den s.k. fysiska riksplanen är i huvudsak en inventering, ett planeringsunderlag och inte någon plan. Vpk vill däremot att man skall börja göra den till en plan i betydelsen handlingsprogram. Mycket tid och kraft har i förvaltningen ägnats åt att inventera. Oerhörda mängder arbete utförs, ofta utan att arbetsinsatsen står i proportion till det slutliga syftet. Stora oöverskådliga mängder papper samlas, som sedan får begränsad användning. Orsaken härtill är att inventeringarna alltför sällan förs fram till att bli program, alltså plan för handling och beslut. Ordet planering är, som sagt, missbrukat. Att planera betyder att göra upp ett medvetet handlingsprogram och söka förverkliga det. Däremot planerar man inte, om man låter sina beslut bestämmas av oplanerade faktorer, som man själv inte kontrollerar. Planering i ordets egentliga mening betyder medvetenhet och styrning. Styrningen åstadkoms genom politiska beslut. Men svensk samhällsplanering är ingen sådan styrningsplanering. Den är vad man kallar en anpassningsplanering. Det betyder att man från fall till fall bestämmer lösningar på grundval av styrkeförhållanden mellan faktorer, som man egentligen inte kan styra. Ökar t.ex. det privata näringslivet sitt tryck mot ett område, ökar i praktiken också chansen att planbesluten går i näringslivets favör. Det finns ingen konsekvent politisk viljeinriktning. Viljan ligger utanför de offentliga organens yttersta kontroll. Besluten blir därmed i stor utsträckning ett verkställande av andras vilja. Vad är då följden av detta? Jo, bl.a. svårigheter att förutse framtiden. Planeringen blir inte en medveten kedja av handlingar, som hänger samman och som avser att utmynna i ett bestämt socialt mål. Planeringsarbetet förvandlas i stället till en tämligen slumpartad summa av oförutsebara detaljbeslut. Medvetande ersätts av opportunism. Långsiktighet ersätts av kortsiktighet. Överskådlighet ersätts av oöverskådlighet. Planeringsprocessen hamnar i upplösning. Utskottsmajoriteten har uppenbarligen inte velat förstå dessa rätt enkla fakta och grundsatser. Utskottsmajoriteten visar också med närmast barnslig oskuld upp sin fullständiga avsaknad av mål och principer. Det mest avslöjande och aningslösa avsnittet i betänkandet låter så här: ”Med hänsyn till skiftande tyngd hos olika anspråk när de riktar sig mot områden med skilda förutsättningar är ett planeringsprogram ——=- vare sig möjligt eller lämpligt.” Jag ber de närvarande kammarledamöterna begrunda innebörden av detta geniala yttrande. Man säger alltså att förutsättningarna är så olika från fall till fall att vi när det gäller utvecklingens långsiktiga resultat varken kan veta något, bör veta något eller vill veta något. Allting flyter och får lov att flyta. Det mest geniala i majoritetens filosofi är kanske själva argumentets konstruktion: Eftersom de ingående planeringsfaktorerna växlar i tyngd från fall till fall, behövs inga program och principer. Jag har svårt att förstå hur man kan komma till en sådan slutsats. Det är ju just när förhållandena växlar som man behöver program och tillämpningsprinciper. Det är just då man behöver ett system av standarder och normer för att kunna påverka helhetsutvecklingen och uppfylla de mål man eventuellt uppställer för sig. Om förutsättningarna var desamma i olika fall — ja, då skulle vi naturligtvis inte behöva program och standarder. Utskottsmajoritetens logik är helt upp och ned i förhållande till plane ringssituationens innebörd. Nästan lika genialt är följande yttrande från majoriteten: ”Att frågan kan ses ur flera synpunkter belyses bl.a. av att medan man i motionen 16” — vpk-motionen — ”anser att riktlinjerna —-—-=—- förpliktar till föga eller intet, man i motionen 7” — moderatmotionen — ”kan finna riktlinjernas fullföljd oacceptabel med hänsyn till deras restriktiva effekt för markägarna.” Vad betyder nu detta filosofiska djupsinne? Jo det betyder: Eftersom moderater och kommunister tycker olika, så är det bäst att inte tycka något alls. Eftersom vissa grupper har motsatta värderingar, så är det riktigaste att inte ha några värderingar alls. Kan man tänka sig en elegantare cirkelbevisning till förmån för den totala politiska opportunismen? Slutligen en reflexion utifrån majoritetens politiska principlöshet. Frågan kan ses från flera synpunkter, säger man. Därför behöver vi inget program. Moderaterna tycker olika mot kommunisterna och det bevisar att vi inget program behöver. Faktorerna är så växlande från fall till fall i planeringen. Vad är det som saknas i denna filosofi? Det saknas en medveten politisk värdering. Det saknas en medveten uppfattning om vem planeringen skall tjäna och till vilka samhälleliga mål den skall leda fram. Det saknas insikt om att den fysiska planeringen som all annan samhällsplanering är en maktpolitisk process, en process i vilken olika klassers och ekonomiska maktgruppers intressen bryts mot varandra. Vad utskottsmajoriteten gör är att avpolitisera hela planeringsresonemanget. Just det förhållandet att moderater och kommunister har motsatta värderingar borde ha lett majoriteten till insikten att man varken kan eller bör avpolitisera. Tvärtom — planering är en fråga om politisk makt och politiska värderingar. Moderaterna är här i riksdagen för att påverka planeringen i enlighet med jordägarnas och storindustrins intressen. Kommunisterna är här för att hävda, att svensk arbetarrörelse behöver en planeringsfilosofi och ett planeringsprogram, som kan tillgodose folkflertalets intressen. Om man bedriver samhällsplanering måste man ha en politisk målsättning i botten. Har man det inte — då överlämnar man vid varje särskilt planeringsbeslut åt den i det speciella fallet starkaste maktfaktorn att göra sig gällande. Och det är i regel i ett samhälle av den nuvarande typen den ekonomiskt starkaste. Om staten inte har ett program med standarder och värderingar, då överlämnar den åt de eko: nomiskt starka att besegra de ekonomiskt svaga. Vad jag inte förstår är hur utskottets socialdemokrater med gott samvete kan skriva ihop sig med centern om att svensk samhällsplanering inte behöver grundvärderingar och program. Det hade varit bättre om arbetarpartierna här framträtt med en gemensam grundsyn — en grundsyn som utgått från att Sveriges markresurser inte är exploatörernas och spekulanternas och de s.k. marknadskrafternas leksak. Det politiska tänkandet inom arbetarrörelsen skulle ha tjänat på att ni socialdemokrater varit med i diskussionen om detta program i stället för att koppla ihop er med kammarens mest principlösa borgerliga parti. Men nu får ni väl stå för ert val. Jag yrkar bifall till reservationen I b av herr Claeson vid betänkandet nr 1.
Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 1 redovisas den fortsatta utvecklingen av programskedet i den fysiska riksplaneringen. Allmänt sett bör det för Sveriges befolkning kännas tryggt att vi får en fortlöpande planering som tar till vara våra markoch vattenresurser. Majoriteten i utskottet är i stort enig om vikten av detta, och det är minoriteten — bestående av kommunister och moderater — som av skilda anledningar begär avslag på propositionen. Utöver detta avslagsyrkande finns ytterligare två moderatreservationer och två särskilda yttranden. Riktlinjerna i propositionen är grundläggande för en ekologisk grundsyn och en ökad verksamhet beträffande miljöutvecklingen i stort. De kommunala programmen och länsstyrelsernas yttranden redovisar i detta skede en del konfliktområden som berör skilda intresseinriktningar, och de flesta är samstämmiga på den punkten att den fysiska riksplanen behövs som ett översiktligt instrument för att tillvarata framför allt de många människornas intressen. Socialdemokraterna i utskottet står helt eniga bakom regeringens proposition. Riksdagen har att fastställa riktlinjerna, och regeringen uppmärksammar särskilda geografiska områden med speciellt komplicerade förhållanden. I propositionen tar man upp vissa områden som uppvisar speciella problem, t.ex. Hogdalsnäset, Skåneområdet, Bråvikenområdet, Södra Billingen och sist men icke minst Vänerområdet. Jag skall något närmare belysa propositionen ur värmländsk synpunkt. Länsstyrelsen i Värmlands län har i skrivelse till regeringen sammanställt en rad intressanta objekt som är belägna inom länet. Av de ca 90 områden inom Värmlands län som av olika anledningar angivits som riksintressen har 23 bedömts kunna bli föremål för länsstyrelsens eller andra regionala organs utredning eller direkta skyddsåtgärder. Regeringen föreslår kompletterande riktlinjer för vissa områden och ett fortsatt översiktligt planeringsområde i skilda former. Vänern, Fryksdalen, Alsterdalen med flera områden nämns. Vi som bor och verkar runt Vänern vet vilken betydelse Vänern har för människorna i området, och vi är i hög grad betjänta av en ökad uppmärksamhet i det fortsatta fysiska planeringsskedet. Skärgården med dess speciella fauna och dess öar har tidvis varit hotad av kalhuggning och annat. Men 1974 års beslut om vissa ändringar i naturvårdslagen har tills vidare avvärjt en del aviserade miljöhot. Med tillfredsställelse har jag tagit del av propositionen 1975/76:56 om ändring i byggnadslagen när det gäller skogsindustrin, som vi i nästa vecka skall behandla här i kammaren. Den i propositionen föreslagna ändringen syftar framför allt till att redan nu förbättra samhällets möjligheter att kontrollera och pröva åtgärder inom skogsindustrin vilka kan innebära ökad förbrukning av svensk träfiberråvara. Den föreslagna ändringen av 136 a § byggnadslagen innebär att tillkomsten och lokaliseringen av industriell eller liknande verksamhet skall kunna prövas med utgångspunkt i hushållningen med träfiberråvara. Fritidsbebyggelsens lokalisering måste dock behandlas mer ingående. Jag har svårt att förstå moderaternas ståndpunkt här. I motionen 7 av herr Adolfsson m.fl. sägs att ett land med så enorma markområden utan miljökonflikter kan tillgodose en efterfrågan på spridd fritidsbebyggelse. Den sortens allmänna fraser är till intet förpliktande och äger ingen som helst realitet. Detta gäller kanske i synnerhet Stockholmsområdet. Trycket på fritidsbebyggelsen är enormt var vi än bor i vårt långa land, och det behövs verkligen en vettig planering av fritidsbebyggelsen. Det särskilda yttrandet nr 2 av herrar Wennerfors och Danell vid betänkandet nr 1 andas romantiska drömmar och mindre realism. Jag hälsar med stor tillfredsställelse även det aviserade lagförslaget om ingripande mot svartbyggen. I regeringens beslut för Värmlands län understryks behovet av en samordnad planering för Vänern och dess kustområden. I detta planeringsområde ingår Värmlands, Älvsborgs och Skaraborgs län med sekretariatet förlagt till planenheten i Skaraborgs län. Samordningsbehovet är stort även beträffande Dalslands kanal. Dalslandsområdet organiseras genom den s.k. DANO-kommittén, där kommunerna ställt upp på ett mycket engagerat sätt och där vi värmlänningar är representerade via Årjängs kommun. Vid planeringen av Vänerområdet, har man också sagt, bör industrifrågorna ägnas särskild uppmärksamhet. Utskottet understryker regeringens bedömning och framhåller att mer preciserade utgångspunkter för industrins behandling behövs på central och regional nivå. Ur Vänersynpunkt är dessa frågor av vital och avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av sådan industrilokalisering som beaktar miljövårdens och fiskets intressen i dessa områden. Vi ser med största tillfredsställelse fram emot de konkreta förslag och lösningar som nu sammanställs på departementsnivå, där jordbruks-, arbetsmarknads-, kommunikationsoch bostadsdepartementen är inkopplade. Industriverkets samordnande roll och studier bör rimligen ge ett värdefullt tillskott till det komplicerade utredningsarbetet och för de fortsatta ställningstagandena inom regionen. I propositionen framhålls också att en utgångspunkt bör vara att områden vid västkusten som ännu inte nämnvärt påverkats av förorenade utsläpp skall kunna skyddas från sådan påverkan och att utsläppen i vatten och luft från industrierna inte bör öka. Utsläppen hamnar ofta hos grannarna i öst, vilket bör observeras och åtgärdas i ökad utsträckning. I Värmland har vi en fråga som upprört många människor, nämligen skjutfältet i Örnäs i Kils kommun. Milostaben har föreslagit en utvidgning. Civilutskottet hade tillfälle att närmare stifta bekantskap med Örnäs vid sitt Värmlandsbesök. Efter detta besök har ett annat alternativ kommit med i bilden, och vi hoppas nu slippa denna utvidgning av skjutfältet i Örnäs. Utskottet har uppmärksammat försvarets markbehov. Vi har sagt att berörda myndigheter på totalförsvarets område bör översiktligt presentera långsiktiga anspråk på ett tidigt stadium. Översiktliga alternativa lösningar bör utmönstras och markanvändningsfrågorna behandlas och bedömas med hänsyn till den fysiska riksplaneringen. Detta är oerhört viktigt så att vi slipper liknande konflikter. En utredning, ledd av landshövding Rolf Edberg, är tillsatt av länsstyrelsen. Utredningen arbetar med ett annat alternativ, som kanske kan accepteras av de flesta. Vi kan notera att även de militära myndigheterna har ändrat ståndpunkt på senare tid. Helt naturligt vållar ett skjutfält och dess vidgning alltid konflikt men mindre om ett fåtal människor berörs. Klarälvsdalen har många vetenskapliga, kulturella och rekreativa värden. Övre Klarälvsdalen har ett riksintresse med den ännu outbyggda och opåverkade forssträckan mellan Höljes och Sysslebäck med sin storslagna natur. Bevarandefrågor och frågor om eventuella framtida kraftverksbyggen berör fyra kraftstationer: Edsforsen, Värsjö, Klarabro och Strängforsen. Jag vill inte föregripa den debatt som vi senare kommer att få i denna kammare om en utbyggnad eller ej, men klart är att såväl Torsby kommun som naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Värmlands län har avstyrkt de nämnda utbyggnaderna. Beträffande utskottets skrivning om djuphamnsläget vid Lunneviken och Kålvik strax söder om Idrefjordens utlopp finns inte mycket att tilllägga utöver vad utskottets ordförande, Elvy Olsson, har sagt här i kammaren. Vi är helt eniga om skrivningen, och efter vår resa i Bohuslän kunde vi konstatera att den verksamhet som pågår med byggande av oljeplattformar inte är miljöstörande i ordets rätta bemärkelse. Vi håller fast vid att tillverkningen bör koncentreras till ers område, och viktigt är att inte bara ert företag ges monopolställning. Utskottet menar att man närmare bör klarlägga förutsättningarna för tillverkning av oljeplattformar från Lunneviken mot Kålvik. Miljöingreppen bör kunna begränsas och miljön återställas när tillverkningen upphör. Det är i dagsläget mycket svårt att sia om möjligheterna till nya beställningar och även om de framtida tekniska förutsättningarna. Regeringen ges viss fullmakt i planeringssammanhang när det gäller den fortsatta utvecklingen. Departementschefen framhåller att inte heller jordbruket kan bedrivas utan vissa restriktioner och att fritids-, naturvårdsoch kulturminnesintressen bör tillgodoses. Restriktioner måste komma till stånd för att en på sikt motiverad markanvändning och miljöutveckling skall främjas. I Värmlands län är konflikten mellan tätortsutbyggnad och jordbruk inte alltför utpräglad, men helt naturligt möter vi konflikter om än i begränsad omfattning. Låt mig bara nämna ett par kommuner, som berörs i högre grad än andra på grund av sitt geografiska läge i typiska jordbruksområden Vi har Kils och Sunne kommuner med borgerlig majoritet samt Forshaga och Kristinehamns kommuner med socialdemokratisk majoritet. Dessa kommuner har vissa konfliktzoner. Vid en objektiv bedömning av dessa fyra nämnda kommuner kan jag, ärade kammarledamöter, inte se någon större skillnad i ambitionsnivå mellan de två borgerliga, Kil och Sunne, och de två socialdemokratiska, Kristinehamn och Forshaga, när det gäller att bygga på jordbruksmark. Det kan ibland synas vara avgörande vem som äger marken och åt vilket håll kommunen strävar att öka tätortsstrukturen. Här kan det finnas många intressefaktorer som påverkar styrningen av byggandet. I de flesta fall är kommunalmännen realistiska och strävar efter en så bra lösning som möjligt, men man skall inte tro att kommunen, om den styrs av centerpartister och andra borgerliga, alltid tar hänsyn till den högproduktiva åkermarken vid tätortsutbyggnad. Någon har sagt att även centerpartister är realister, och detta vill jag helt instämma i. Bostadsministern återkommer mera utförligt med synpunkter på dessa konfliktområden. Första gången den fysiska riksplaneringen nämndes hördes stort råskäll från många håll — det talades om socialisering av vårt lands markoch vattenresurser. I dag kan man fråga vad käbblet ledde till. Moderaternas krav om en parlamentarisk grupp äger föga aktualitet i dagens läge. Vi är rätt överens i den svenska riksdagen om nödvändigheten av att förvalta vårt pund. De flesta länsstyrelser skriver i sina remissyttranden att kommunerna genomgående visat positiv anda och vilja att genomföra riksplanens intentioner. I många fall, kanske de flesta, har kommunerna gått längre och begärt utvidgning av befintliga intresseområden. Detta visar att vi har ansvarskännande politiker och tjänstemän, som tillsammans vill genomföra riksplanens intentioner för att lämna över ett väl förvaltat Sverige till framtida generationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet nr 1. Eftersom vi samtidigt debatterar civilutskottets betänkande nr 2 övergår jag nu till att säga något om detta. I betänkandet nr 2 angående planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism har utskottet behandlat dels proposition nr 46, dels ett antal motioner. Propositionen präglas av en hög ambitionsnivå, och den ökade fritiden ställs i fokus. Samhällets ansvar för närrekreation är stort, och vi måste redan nu möta de kommersiella intressenas dominans. Om samhället inte gör detta, kommer stora grupper av människor att helt ställas utanför möjligheterna att välja önskad fritidsaktivitet. I stort sett är vi eniga inom utskottet efter en ingående diskussion. Moderaterna har en reservation som är typiskt individuell och ur utskottsmajoritetens synpunkt helt oacceptabel. Vidare finns det två yttranden, ett av vardera centern och vpk. Fritiden ökar i vårt land, och en förkortning av arbetstiden sker i olika former: dels genom kortare arbetsvecka och kortare arbetsdag, dels genom sänkt pensionsålder, dels och inte minst genom den förlängda semestern. År 1900 bestod arbetsveckan av ca 60 timmar, och semester eller annan ledighet förekom då ytterst sporadiskt. År 1938 kom den första semesterlagen, som stadgade två veckors semester, och nu pågår en allmän utveckling mot fem veckors semester. Varför reser inte vårt folk på semester i Sverige? Låginkomstutredningen visar att inte mindre än en fjärdedel av landets befolkning inte alls reser på semester. Det är kanske främst ekonomin som lägger hinder i vägen, men det brister också i fråga om informationen. Vi vet att hela 18 96 av landets befolkning åker utomlands, vilket också medför ett betydande valutaunderskott. De 24 rekreationsområden som regeringen fastnat för fyller de krav som kan förväntas genom tillgång till bostäder och övriga aktiviteter. Departementschefen säger på s. 25 i propositionen att folkrörelserna utfört betydelsefulla insatser för att bana vägen och öka människornas möjligheter till en meningsfylld fritid. Kortare arbetstid och förlängd semester är krav som drivits fram av kämpar — kvinnor och män — inom arbetarrörelsen. Tack vare de insatser som gjorts avtalsoch lagstiftningsvägen kan vi i dag skörda frukterna av deras kamp. På idrott och rekreation satsar staten och kommunerna i dag närmare 1,2 miljarder. Utskottet delar till fullo departementschefens uppfattning om turismens betydelse och har understrukit att i arbetet med den fysiska riksplaneringen är rekreationslivets markanspråk en av de allra viktigaste faktorerna. I detta sammanhang bör nämnas de ändringar i naturvårdslagen som vi tog vid föregående års sista arbetsplenum och som innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja framför allt strandområden har ökat och att strandskydd i dag råder vid alla stränder som har betydelse för allmänhetens friluftsliv. Privata förbudsskyltar skall inte längre få finnas. Nu är det kommunerna, i allmänhet deras byggnadsnämnder, som skall se till att dessa bestämmelser efterlevs. Här bör de förtroendevalda i byggnadsnämnderna på ett bättre sätt följa lagens intentioner. Jag skall inte närmare gå in på propositionen utan endast kommentera ett par motioner. Jag skall först beröra motionen 2043 av herr Olsson i Edane, där jag själv står som medmotionär, samt motionen 2073 av herr Norrby. Motionerna berör framför allt fritidsfisket inom de angivna primära rekreationsområdena. Vidare tas bl.a. upp den alltmer tilltagande försurningen av sjösystemen i vårt land. Inte minst i Västsverige har vi drabbats oerhört hårt och har i vissa sjösystem fått extremt låga pH-värden. Försurningen härrör sig inte bara från industrin utan här synes också det s.k. jordbrukskemiska komplexet spela en avgörande roll. Motionärerna är väl medvetna om att det finns hajar i den s.k. gröna vågen. Det är dock klart att industrin, och en ökad lokalisering till västkusten av petrokemisk industri, medför en stark försurning i hela Västsverige. Framför allt Värmland, Dalsland och Skaraborgs län får kännas vid betydande försurningar i berörda områden. nistern sagt att försurningsproblematiken är komplicerad. Förutom till svavelnedfall måste hänsyn även tas till sådana faktorer som ändrad markanvändning. Miljökostnadsutredningens remisstid utgick den I september 1975, och regeringen har lovat att handla snabbt för att komma till rätta med försurningsproblematiken. Energiförsörjningen kommer även in i bilden. Om vi skall få bukt med försurningen måste vi göra oss mindre beroende av oljan som bränsle. Det är just förbränningen av olja och andra fossila bränslen som ger de kraftigaste försurningseffekterna. Detta bör vi ha i åtanke när vi diskuterar miljöoch energifrågor. Det är otvetydigt att en minskning av svavelutsläppen ger oss bättre miljö. Centerns företrädare bör ha detta i åtanke i den nu aktuella energioch miljödebatten och väga in vad en ökad oljeimport och förbränning av fossila bränslen innebär. Man frågar sig hur centern skall förena löftet om 400 000 nya jobb, varav två tredjedelar inom industrin. Var skall energin hämtas? Ur miljösynpunkt bör en klar redovisning ske av energitillskottet. Glöm inte de negativa effekterna av svavelutsläpp. Beträffande motionerna hänvisar vi i utskottet tiil att dessa är föremål för behandling hos fiskeristyrelsen och planverket. Också inom ramen för den fysiska riksplanens planeringsskede skall dessa frågor beaktas. Därför anser vi att det inte finns någon anledning till uttalande från riksdagen. Motionerna bör med detta anses besvarade. Propositionen förutsätter att det skall ankomma på regeringen att ta ställning till ändring eller komplettering av listan över utvalda områden. Med utgångspunkt däri blir det naturligt att hänskjuta även denna fråga för avgörande inom den kommunala översiktliga planeringen. Vi förutsätter ett intimt och aktivt samspel mellan berörda kommuner och länsstyrelse samt att även naturvårdsverkets och planverkets synpunkter beaktas. Centralt får kontakt tas med den aviserade beredningen. Även i den ingår representanter för naturvårdsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, planverket och turistrådet samt kommunerna. Beredningens allsidiga sammansättning bör borga för att synpunkterna beaktas från skilda håll, och här finner utskottet att de motioner som yrkat utökning eller annan sammansättning ej bör. bifallas. Herr talman! Det finns mycket att säga i denna fråga, men vi är alla överens om nödvändigheten av samordnade insatser för turism och rekreation.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

Herr talman! Det särskilda yttrandet av mig och herr Wennerfors, yttrande nr 2 till civilutskottets betänkande nr 1, om riktlinjer för fritidsbebyggelse kommenterades av herr Persson i Karlstad. Han ondgjorde sig speciellt över en mening där vi skrivit: ”Till skillnad mot vad som ofta framförs i den allmänna debatten är tillgången till lämplig mark för fritidsbebyggelse mycket god med undantag för mark i närheten av kust och större sjöar.” Detta betecknade herr Persson som romantiska funderingar, som ligger långt ifrån verkligheten. Han anser att det inte finns möjlighet att tillgodose efterfrågan på en något så när spridd fritidsbebyggelse. Det är ganska allvarligt att en politiker kan ha den uppfattningen, som han tydligt har, att man skall eftersträva koncentrerad fritidsbebyggelse som folk faktiskt inte vill ha. Jag grundar mig på en promemoria som har kommit ut från Troedssonska forskningskuratoriet vid skogshögskolan. Promemorian heter Arealer för fritidshusbebyggelse och är författad av en herr Genfors. Av siffermaterialet i den promemorian, vars riktighet det inte finns anledning att betvivla, framgår att 40 96 av fritidsbebyggelsen i vårt land ligger inom 3 96 av landets yta. 60 96 av all fritidshusbebyggelse ligger inom 15 mil från Stockholm, Göteborg och Malmö. Med utgångspunkt i detta är det, precis som jag sade i mitt första anförande, alldeles uppenbart att det — om vi bortser från kuster och stränder — i vårt land finns stora markområden där vi med vettig kommunal planeringsberedskap kan på olika sätt ganska snabbt tillfredsställa den stora efterfrågan som finns på spridd fritidsbebyggelse. Av de handlingar som jag refererade till alldeles nyss framgår det också att 85-90 26 av människorna föredrar just gles fritidsbebyggelse och inte den form av fritidsbebyggelse som vi under sommaren fick se att man tydligen försökte att arbeta fram på östkusten. Vi såg där fritidsstäder med omkring 5 000 invånare, med diskotek, biografer och stora centrumanläggningar, som jag tror på intet sätt motsvarar vad folk vill ha på sin fritid. Det är för mig obegripligt varför man på sin fem veckors semester skall åka från sitt tätortssamhälle Skärholmen till ett nytt Skärholmen på östkusten. Man kanske får något närmare till bad, men där kommer det att vara nog så trångt. Sedan, herr talman, bara en kort kommentar också till herr Perssons uttalande om frågan kring Örnäs skjutfält, som verkligen har varit utomordentligt besvärlig. Men för att rätt skall vara rätt skall man ha reda på att det hela har komplicerats av att alla de sju eller åtta alternativ som faktiskt fanns, som militären hade arbetat fram, inte fick offentliggöras. Detta berodde på att militären enligt de regler som gäller måste hemligstämpla sina förslag. Jag tycker att det är helt förlegade och mycket dåliga regler, som vi skall försöka bli av med. Men man var bunden av de regler som fanns och hanterade ärendet på rätt sätt. Militärerna föreslog f.ö. inte i första hand den plats som var bäst för dem utan den som de trodde skulle passa in också i samhällsplaneringen i övrigt.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö läste högt ur civilutskottets betänkande nr 1, och också jag skall göra det. Vi skriver bl.a. följande: ”Enligt utskottets mening finns det lika litet nu som år 1972 anledning till erinringar mot den fysiska riksplaneringens allmänna uppläggning och syften.” Därmed menar vi att det är angeläget att medel skapas för hushållning med mark och vatten och för att unika resurser kommer till bästa och riktigaste användning.

Eftersom vi i utskottsmajoriteten ser det som mycket angeläget att kommunerna skall ha ett starkt inflytande i planeringen, kan vi naturligtvis inte ansluta oss till detta förslag. Jag vill också understryka vad som kommit fram när vi rest omkring ute i kommunerna — och det framgår också av programmen — nämligen att kommunerna har höga ambitioner i denna planering. Herr Magnus Persson i Karlstad säger att man vad gäller åkermarken är lika goda kålsupare ute i kommunerna vare sig man tillhör det ena eller det andra partiet, och det kan också jag instämma i. Detta är självfallet ett svårhanterat område innan man vänjer sig vid att planera efter de nya tankegångar som nu är så allmänt accepterade. Låt mig också säga några ord till herr Danell om fritidshusen. Jag håller med om att vi har mycket mark här i landet. Totalt har vi alltså ingen brist i det avseendet. Men det är bara så att vissa områden är särskilt starkt efterfrågade för olika intressen och att man därför måste vara restriktiv med fritidsbebyggelse inom vissa regioner. Men naturligtvis skall en sådan tillåtas också där. Jag vill dock verkligen understryka att fritidsbebyggelsen inte får tillåtas växa förrän det föreligger en noggrann planering. Jag vill i detta sammanhang peka på något som står i propositionen och som vi har understrukit vad gäller Sörmland, där man har både kust och ett stort antal insjöar, nämligen att det är angeläget att länsstyrelsen medverkar i strävandena att verkligen skapa en sådan planberedskap.

Herr talman! Jag menar att båda de två senaste talarna har underlåtit att gå in på frågan om den egentliga innebörden av prioriteringar och program på detta område. De lägger in mycket mera i denna planering än vad den i verkligheten innehåller. Att jag inte nämnde för fru Olsson i Hölö vilken sorts program jag åsyftade hade faktiskt den enkla orsaken, som även fru Olsson i Hölö bör vara medveten om, att det i betänkandet bara behandlas ett enda alternativt förslag, nämligen vpk:s. Det var alltså onödigt att påpeka detta för fru Olsson i Hölö. Det fanns heller ingen anledning att replikera mot mig i det avseendet i det genmäle som egentligen avsåg herr Persson i Karlstad. Jag är kanske en dålig pedagog, och min genomslagskraft hos fru Olsson har tydligen varit ringa. Men vad vänsterpartiet kommunisterna kräver är ett program för verklig politisk prioritering av vilka intressen som skall vara utslagsgivande, vilka normer beträffande exploateringsgrad och liknande som skall tillämpas i de olika områdena. Det vill fru Olsson i Hölö och utskottsmajoriteten inte vara med om därför att de tycker att detta är saker som skall bedömas från fall till fall. Jag kommer kanske att förenkla en smula, men låt mig i alla fall dra ett par paralleller. Det gäller här en planeringsprocess med en kedja av rättsliga beslut. Ytterst är det fråga om den formella uppläggningen av en rättslig maktutövning. Hur skulle det vara om man t.ex. när det gäller svensk byggnadslagstiftning skulle säga, att vi i ett område kan ha en hög beläggning med barnstugeplatser men att vi kan jämna ut det med att ha en hälften så hög beläggning i ett annat område? Hur skulle det se ut, om man byggde efter sådana principer? Det vore t.ex. också uppenbart orimligt om man inte alls hade några maximitak för exploateringsgraden i olika områden. Byggnadslagstiftningen är inte heller uppbyggd på det sättet. Hur skulle det vidare se ut om man i svenskt arbetsliv skulle resonera så principlöst att man sade, att arbetarskyddsfrågor får handläggas från fall till fall? Det finns så många olika synpunkter på dem. Somliga arbetare har ju större lungor och andra har mindre: De som har större lungor tål mera koldioxid än de med små lungor. Alltså kan vi ha olika principer för olika fabriker. Så kan man uppenbarligen inte resonera, om man vill ha en medveten styrning av en samhällelig process. Hur skulle det se ut om landets domare skulle tillåtas säga: De olika rättsfallen är ju så varierande, att vi egentligen inte behöver några principer för rättstilllämpningen, och strängt taget behöver vi inga lagar alls, för vi kan ju avgöra målen från fall till fall, allteftersom domare och nämnd tycker! Det är uppenbart att var och en skulle inse att en sådan avsaknad av principer, av politiska målsättningar och av värderingar skulle vara fullständigt katastrofal på alla andra områden. Men det hindrar inte att fru Olsson i Hölö tycker det är fullt tillfredsställande att ha den typen av löslighet, subjektivitet och opportunism i den del av samhällsplaneringen som berör den fysiska riksplanen, som ju egentligen är av vida mer genomgripande betydelse socialt sett än många av de andra områden som finns inom samhällssektorn.

Herr talman! Till fru Olsson i Hölö kan jag säga att vi är helt överens om att planering behövs för åkermarken, så på den punkten tycker jag inte vi behöver orda mer. Till vad herr Danell yttrade om fritidsbebyggelse, där han också talade om diskotek, vill jag säga att det väl inte är den problematiken som vi har varit inne på vare sig vid propositionsbehandlingen eller eljest i utskottsbehandlingen. Det är ju ändå så, ärade kammarledamöter, att varje människa inte kan få sin egen lilla ö, oavsett om det är i Stockholms skärgård eller någon annanstans. Människorna vill förlägga fritidsbebyggelsen till speciellt attraktiva områden, såsom kusten och sjöarna. Därför menar vi att det där måste vara en fast och kontrollerbar bebyggelse. Jag skall citera ett par ord ur moderaternas motion. De anser att fritidsbebyggelsen skall utvecklas efter ”människors efterfrågan”. Vad är ”människors efterfrågan?” Om vi skulle tillåta det, kunde ett fåtal människor med starka kapitalintressen köpa sig mycket fina områden med sommarstugebebyggelse, varigenom de många människorna skulle helt utestängas. Det är därför som vi menar att här måste en planering ske. Det är långt mellan diskotek och kust och öar! På en punkt skall jag hålla med herr Danell, nämligen i fråga om Örnäs och militärerna. I betänkandet har vi också skrivit att det redan på ett tidigt stadium krävs alternativa lösningar. I fallet Örnäs är det emellertid ett faktum att militärerna har ändrat ståndpunkt på ett senare stadium och att de nu accepterar det alternativ som är under utredning.
Herr talman! Jag har inte, vare sig i det särskilda yttrandet eller i debatten i dag, framhärdat i något krav på att vi skulle ge varje familj en egen ö. Tvärtom har jag hållit med om att vi har hårt exploaterade kustområden i vårt land. Men jag har också kunnat visa att eftersom en stor del av fritidsbebyggelsen ligger på en mycket liten del av landets yta — som jag sade ryms 40 96 av denna bebyggelse på 3 26 av landets yta — har vi i vårt land stora markområden där det finns möjlighet att erbjuda fin och välplanerad fritidsbebyggelse. Vi kan också undvika hårdexploaterade centrumliknande fritidsbyar. Detta var kvintessensen i det förslag som jag framförde. Herr Persson i Karlstad sade att exploateringen vid kust och sjö är så hård att det krävs en fast och kontrollerbar bebyggelse där. Javisst! Jag har t.o.m. sagt att vi behöver en fast och kontrollerbar fritidsbebyggelse över hela landet; självfallet behöver vi ha det! Men vi skall se till att kommunerna har så god planberedskap att det inte på något sätt går att sätta krokben eller onödigt fördröja fritidsbebyggelsen, och vi skall kunna erbjuda en fritidsbebyggelse som så långt det över huvud taget går tillgodoser efterfrågan. Det är helt enkelt folks önskemål vi skall tillgodose, och inte folks behov, som socialdemokraterna annars ofta talar om.
Herr talman! På s. 195 i propositionen tar departementschefen upp den här frågan — och säger bl.a.: ”Planverket och naturvårdsverket understryker betydelsen av att fritidsbebyggelsen behandlas ingående under planeringsskedet.” Vidare påpekas att ”planverket efterlyser vissa delreformer i byggnadslagstiftningen, rörande bl.a. olovligt byggande”. Jag sade förut att jag med tillfredsställelse har noterat det aviserade lagförslaget om ökade ingrepp mot s.k. svartbyggen. Om man läser det särskilda yttrandet av herrar Wennerfors och Danell på den här punkten, tror jag — som jag sade inledningsvis — att man skall finna att det förpliktar till intet.

Herr talman! Den fysiska riksplaneringen har sin grund i konflikterna om användningen av våra markoch vattenresurser. Under 1960-talet kom dessa konflikter till allt starkare uttryck. Det gällde både konflikter i samband med industriprojekt som i Värö, Lysekil, Trosa och Ritsem och konflikter som hade sin grund i att den snabbt ökade fritidsbebyggelsen vid kuster och stränder hotade att stänga ute dem som av olika skäl inte hade möjlighet att muta in egna markområden. Erfarenheterna från 1960-talet visade att exploateringsintressena hade lättare att göra sig gällande än de intressen som önskade bevara naturtillgångarna för andra ändamål. Ett av de viktigare skälen till detta var att samhället ofta kom in i ett sent skede i beslutsprocessen, markköp hade genomförts, betydande projekteringskostnader hade lagts ned och olika intressenter hade hunnit låsa sig i sina positioner redan innan en allsidig avvägning mellan de motstående intressena hade kunnat göras. Den fysiska riksplaneringen innebär en väsentlig förbättring av dessa förhållanden. Genom en förstärkt översiktlig kommunal planering och genom att samhället har fått erforderliga medel att tidigt pröva frågor om etablering av en rad viktiga industrityper vidgas möjligheterna att göra en förutsättningslös prövning av hur olika miljöoch markanvändningsintressen skall vägas mot varandra. Arbetet under programskedet har också visat att dessa frågor omfattas av ett stort intresse såväl i kommunerna som hos de statliga myndigheterna. I takt med att arbetet med den fysiska riksplaneringen har framskridit har behovet kommit att kännas allt starkare av en övergripande planering där enskilda åtgärder ställs i relation till ett större sammanhang och till långsiktiga utvecklingstendenser. Genom det programarbete som regeringen nu har redovisat till riksdagen har en god grund lagts för det fortsatta planeringsarbetet. Flertalet kommuner kommer att genomföra betydande planeringsinsatser inom ramen för den fysiska riksplaneringen. Den fysiska riksplaneringen har också inneburit att kommunerna förstärkt sin översiktliga planering även i områden som inte berörs av de fastlagda riktlinjerna. Man bör hålla i minnet att planeringen i sig i regel inte innebär att man kan undvika att motsatta önskemål om markanvändningen gör sig gällande. Men genom en vidgad planeringsinsats kan riskerna för konflikter om markanvändningen i framtiden klarläggas på ett tidigt stadium och göras till föremål för analys och diskussion innan de konkreta besluten skall fattas. Jag lyssnade med intresse till Jörn Svenssons inlägg, men jag blev litet förvånad. När han kom fram till kärnfrågan avslutade han nämligen sitt inlägg och gick ned och satte sig. Jag tyckte att det hade varit intressant om Jörn Svensson efter en teoretiskt skicklig analys — Jörn Svensson är en skicklig teoretiker — hade fortsatt och kommit över till de praktiska problemen för det är ju ändå där som vi politiker har den verklighet vi måste ge oss i kast med. Under senare tid har jag haft tillfälle att resonera med några kolleger i de östeuropeiska länderna, där man ju har tillgång till ett mycket väl utvecklat plansystem. Men det intressanta i dessa diskussioner var att de i sitt beslutsfattande upplevde precis samma dilemma som vi. De har en statlig industrisektor som vill bygga ut, ta markområden i anspråk och därmed hotar miljöintressen. De har tätortsintressen som tränger sig på och vill ta jordbruksmarken i anspråk. De har problemet med avvägning mellan sysselsättning och orörd natur. Jag tror att vi i olika samhällssystem genom den ökade medvetenheten om dessa konflikter egentligen står i en mycket likartad beslutssituation. Därför skulle jag hälsa med tillfredsställelse om Jörn Svensson inte gör det så lätt för sig att han stannar vid den teoretiska analysen utan fortsätter och går in på problemen i konfliktsituationerna. Det är då vi får den intressanta politiska diskussionen och det är då politikernas hållfasthet, vare sig de är centerpartister eller vpk-are, ställs på prov — om de teoretiska uttalandena tål att konfronteras med verkligheten ute i kommunerna. Jag inbjuder alltså till en fortsatt debatt och hoppas att den skall ge oss alla ett gott utbyte — och framför allt att den skall påverka politiken på ett positivt sätt. Den fysiska riksplaneringen medför således inte att problemen försvinner. Även fortsättningsvis kommer vi att tvingas göra avvägningar mellan inbördes oförenliga intressen. Den fysiska riksplaneringen utgör emellertid ett utomordentligt värdefullt verktyg med vilket sådana problem kan angripas och lösas med beaktande av långsiktiga resurshushållningssynpunkter. Därvid är det naturligtvis viktigt att samhället successivt får en starkare roll än tidigare. Det är en förutsättning för att vi skall få inte bara en diskussion utan också beslut som grundas på en vettig avvägning. Programskedet har nu avslutats och planeringsarbetet inletts i kommunerna. I en del kommuner har man redan nu hunnit långt i planeringen, i andra har man just startat sitt planeringsarbete. Det ligger i sakens natur att det i detta läge uppstår en del övergångsproblem. Beslut måste emellertid kunna fattas också under pågående planeringsarbete, även om underlaget för besluten inte alltid kan uppfylla de krav som har ställts upp för att gälla när planeringsskedet är genomfört. Utvecklingen i samhället kan ju inte avstanna i avvaktan på att planeringen är genomförd och regering och riksdag har tagit ställning till resultatet. Att sådana beslut måste fattas under en övergångsperiod får emellertid inte uppfattas som ett medgivande till en sänkning av ambitionsnivån i det pågående planeringsarbetet. Självfallet skall också de gällande riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten beaktas då besluten fattas. Jag återkommer till dessa frågor i samband med att jag besvarar en interpellation och en fråga rörande jordbruksmarkens behandling vid planeringen. Jag vill nu något beröra planeringen av Hogdalsnäset i Strömstads kommun, där utskottet har gjort en bedömning som i vissa stycken avviker från regeringens. Regeringen har med tillämpning av 10 a § byggnadslagen angett att kommunen skall upprätta en generalplan för Hogdalsnäset som utgår från att området skall disponeras så att ett allsidigt utnyttjande för rekreationsändamål blir möjligt. Enligt de av regeringen angivna riktlinjerna skall planen vidare bygga på förutsättningen att tillverkning av oljeutvinningsplattformar under viss tid kommer att ske i Kålviksområdet. Detta område definierades härvid så att bara själva Kålviksdalgången innefattades. Regeringen förutskickade emellertid att det efter riksdagens godkännande kunde bli aktuellt att utvidga området till att omfatta även Sundsvik. Området vid Lunneviken borde däremot reserveras för naturvård och fritidsändamål. Utskottet gör nu den bedömningen att en vidgad planeringsberedskap bör upprätthållas för att välja mellan alternativa lösningar vid en eventuell fortsatt tillverkning av oljeutvinningsplattformar. En planering i syfte att klarlägga förutsättningarna för tillverkning av oljeutvinningsplattformar bör enligt utskottet omfatta området fr.o.m. Lunneviken t.o.m. Kålvik. Utskottet utgår från att en planering för ifrågavarande verksamhet liksom hittills inte medför att ett område får tas i anspråk förrän det har visats att det föreligger ett verkligt behov. Tillverkning av oljeutvinningsplattformar på Hogdalsnäset prövas av regeringen i enlighet med bestämmelserna i 136 a § byggnadslagen. Regeringen följer härvid principen att inte meddela tillstånd till sådan verksamhet förrän det sökande företaget har kunnat visa att en plattformsbeställning är sannolik. Vidare har regeringen ansett att verksamheten vid eventuella tillstånd bör samlas på ett sådant sätt och kringgärdas med sådana villkor att de bestående miljöingreppen kan begränsas till ett minimum. De ändringar av riktlinjerna som utskottet nu förordar innebär dels att kommunen i sin planering kan utreda och upprätthålla en beredskap för flera alternativa lösningar om frågan uppstår om en eventuell utvidgning av tillverkningen av oljeutvinningsplattformar på Hogdalsnäset, dels att regeringen får större handlingsfrihet vid sin prövning av konkreta lokaliseringsansökningar. Detta föranleder självfallet inte regeringen att ompröva de principer som hittills har gällt vid prövningen. Regeringen har således för avsikt att även i fortsättningen pröva dessa frågor med yttersta noggrannhet och med inriktningen att sådana lösningar skall väljas som medför de minsta intrången för friluftslivet och naturvården. Och jag noterar att fru Olsson i Hölö gav uttryck för samma principiella inställning i sitt inlägg tidigare. Såväl Strömstads kommun som länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har anfört att de delar av Hogdalsnäset som har särskilda djuphamnsförutsättningar bör planeras i syfte att tillskapa en s.k. industrizon norr, med speciell inriktning på offshoreindustri. Strömstads kommun har som förstahandsalternativ redovisat önskemål om att det aktuella kustområdet undantas från de särskilda riktlinjer som gäller för norra Bohusläns skärgårdskust. Skälet härtill skulle enligt kommunen vara att de gällande riktlinjerna har utformats innan offshoreindustrin och dess behov av stora vattendjup var kända. Jag vill med anledning av detta framhålla att bilden av offshoreindustrins framtida utveckling ännu är oklar. Efter ett skede av hög aktivitet tycks verksamheten f. n. vara begränsad. Den tekniska utvecklingen av alternativa sätt att komma åt havsbottnarnas resurser kan ge nya förutsättningar för branschens lokaliseringsönskemål. Jag tycker inte att det i ett sådant läge finns anledning att bryta upp riktlinjer som angavs av riksdagen för bara några år sedan i syfte att utgöra långsiktiga ramar för både kommunernas och de statliga myndigheternas handlande. En dylik åtgärd vore inte ägnad att inge förtroende för samhällets vilja och möjligheter att ställa upp sådana riktlinjer för utvecklingen som kan vara motiverade av hänsyn till miljön och den framtida handlingsfriheten. Riksdagens uttalande om planeringen för området Lunneviken-Kålvik skall självfallet inte tolkas som om där vore fritt fram för allehanda industriell verksamhet. Herr talman! Jag skall slutligen besvara herr Johanssons i Holmgården interpellation och herr Strömbergs i Botkyrka fråga beträffande regeringens avgörande av visst planärende. Herr Johansson i Holmgården har bett mig redogöra för regeringens nuvarande principiella inställning till användning av god åkermark till annat än jordbruksändamål. Vidare har herr Strömberg i Botkyrka frågat mig av vilket skäl regeringen avgjort ett ärende av principiell betydelse för den framtida användningen av jordbruksmark utan att invänta riksdagens behandling av propositionen om den fysiska riksplaneringen. Då interpellationen och frågan berör samma ämne besvarar jag dessa i ett sammanhang. Enligt jordbruksutskottets utlåtande nr 21 år 1969 bör högvärdig jordbruksmark inte tas i anspråk för tätbebyggelseändamål, om en från samhällsbyggandets synpunkter likvärdig lösning kan åstadkommas på annan, för jordbruket mindre värdefull mark. Jordbruksutskottets uttalande upprepades i propositionen 111 år 1972 angående hushållningen med mark och vatten och vid riksdagsbehandlingen av denna proposition. Detta uttalande speglar alltjämt regeringens principiella inställning. Många, ibland sinsemellan motstridande, intressen riktas mot markområdena. Dit hör inte bara samhällsbyggandets och jordbrukets intressen utan också naturvårdens, industrins, kulturminnesvårdens och det rörliga friluftslivets intressen. Det är regeringens uppfattning att man inte kan ge något av dessa intressen absolut företrädesrätt i alla förekommande fall. Det är i stället nödvändigt att i varje särskilt fall avgöra vilken lösning som med hänsyn till samhällsutvecklingen i stort är den mest lämpliga. Dylika överväganden förutsätts ske inom ramen för den fysiska riksplaneringen. Att som hittills ofta skett pröva jordbrukets intressen mot andra markanspråk först i samband med fastställelse av detaljplaner är förenat med betydande svårigheter. Ofta har planeringen då hunnit så långt att det kan vara praktiskt svårt att ändra dess inriktning. Därför har regeringen i samband med behandlingen av de kommunala programmen för den fortsatta fysiska riksplaneringen angett ett hundratal kommuner, där översiktliga planer skall utarbetas som tar hänsyn till jordbrukets intressen med beaktande av kravet att skapa ändamålsenliga tätorter. Inom landets viktigaste jordbruksbygder bör enligt regeringens beslut regionala program för jordbruksmarken upprättas. Planeringsarbetet bör inledas snarast möjligt. Lantbruksstyrelsen och planverket utarbetar nu anvisningar för kommunernas och de regionala myndigheternas arbete med dessa frågor. Under en övergångstid måste man emellertid ta hänsyn till att nya riktlinjer för planeringen inte omedelbart kan slå igenom. Kommunernas markoch bostadspolitik är ju relativt långsiktiga planeringsfrågor, som många gånger kan innebära bindningar flera år framåt i tiden. Det förtjänar i sammanhanget påpekas att planeringen av markanvändningen och därmed vägningen av olika intressen rörande markanvändningen i första hand är en kommunal angelägenhet. Flertalet av de fall, där högvärdig åkermark bebyggts, har över huvud taget inte varit under regeringens prövning. Regeringen har att fortlöpande ta ställning till enskilda ärenden om bebyggelse på jordbruksmark i den mån dessa aktualiseras genom plan-, markförvärvsoch expropriationsärenden. Därvid prövas de olika markanspråken mot varandra i enlighet med de riktlinjer som riksdagen fastställt för hushållningen med mark och vatten. I några fall har regeringen funnit att jordbrukets intressen måste väga tyngre än tätortsexpansionen. I andra fall har regeringen godtagit att åkermark får bebyggas, eftersom gjorda utredningar visar att likvärdiga alternativ för en nödvändig och ändamålsenlig tätortsexpansion saknats. I det ärende som herr Strömberg åsyftar, expropriationsärendet i Sävast i Bodens kommun, fann regeringen att sådana alternativ saknades. Regeringens beslut följer därmed de riktlinjer för hushållningen med åkermark, som riksdagen redan 1969 uttalade sig för. Det bör samtidigt påpekas att det med hänsyn till riksdagens beslut om utbyggnaden av Stålverk 80 och de åtaganden detta fört med sig för Bodens kommun vad gäller bostadsbyggandet i regionen var angeläget för kommunen att snarast få besked i expropriationsärendet.

Herr talman! Bostadsministern sade, att när jag kommer in på de praktiska frågorna slutar jag min utläggning och går ner och sätter mig i bänken. Jag vill returnera den komplimangen med att säga, att när herr bostadsministern kommer in på de praktiska planeringsfrågorna här i Sverige börjar han tala om andra länder i stället. Nu bestrider ingen att det finns intressekonflikter också i samhällen med stark styrningsplanering, men det är ju inte det frågan egentligen gäller, utan den gäller vilka styrningsinstrument man har till sitt förfogande för att avgöra konflikterna i enlighet med ett medvetet, långsiktigt socialt mål. Och i det avseendet måste man väl ändå säga att dessa länder — med alla de brister de sedan kan uppvisa — har en annan situation. De har sin statliga industri infogad i den statliga administrationen, de har inga tunga utomparlamentariska ekonomiska intressen som kan öva påtryckningar, osv. Nog är deras situation en annan och nog har de andra möjligheter att åstadkomma långsiktig styrning — det är ju det problemet gäller. Vad vi har kritiserat är att man genom det hittillsvarande planeringsarbetet i Sverige inte fått något som helst svar på sådana konkreta frågor som: Efter vilka principer skall stadscentra här i landet utformas? Hur mycket skall de få breda ut sig, hur stark skall exploateringen vara? Skall man bygga städer enligt det nuvarande systemet eller skall man bygga städer av andra formationer? Vilka konsekvenser får då det för den förberedande planeringen? Ungefär hur stort skall befolkningstrycket vara i olika områden, och hur skall befolkningstrycket i de olika områdena förhålla sig till de naturbetingelser och den industriella exploatering som där finns? Om man t.ex. i inventeringsarbetet säger att det i ett visst område finns ett starkt naturvårdsintresse, så måste man också, om man skall kunna fatta något vettigt beslut efter en långsiktig social målsättning, fortsätta med att fråga: Hur starkt är detta intresse under olika betingelser i förhållande till andra intressen? Var måste det absolut prioriteras, och var skall man icke göra detta? Det finns konflikter litet varstans i landet mellan fast och rörligt friluftsliv. Man måste rimligen ha en allmän överordnad social målsättning som gäller vilken typ av friluftsliv man vill prioritera, på samma sätt som man har en målsättning som säger att man vill prioritera en viss typ av barntillsyn i förhållande till en annan typ av barntillsyn. Kort sagt: Vad vi vill ha är en programmering av sådana allmänna politiska grundsatser och mål som kan ligga till grund för de konkreta rättsfallen, så att inte beslutsprocessen blir en osammanhängande kedja av från varandra frigjorda, sammanhangslösa beslut. Vad vi kritiserar är utskottets principiella ställningstagande att ett sådant prioriteringsprogram över huvud taget inte behövs.

Herr talman! Jordbruksmarken får brottas med många olika intressen. Man upplever det dess värre så att den t.o.m. är inkilad mellan många olika slags intressen. Jag nämnde tidigare i mitt anförande att vi i vår motion med anledning av proposition 1975/76:1 understrukit vikten av att man tar större hänsyn än som skett i det tidigare planeringsarbetet till just jordbrukets åkermark. Av vår motion framgår att LRF gjort ett mycket skarpt uttalande beträffande denna frontalkrock mellan olika konkurrerande intressen. LRF är starkt kritiskt till de enligt förbundet omfattande förslagen till förordnande enligt naturvårdslagen för att tillgodose landskapsvårdens och friluftslivets intressen. Förbundet anser att sådana förordnanden över jordbruksområden, vilkas kvaliteter beror på lantbrukarnas odlingsverksamhet, upplevs som onödiga och som ett underkännande av den nuvarande generationens verksamhet. Mot denna bakgrund ställer man sig frågan: Hur skall vi då klara av avvägningen mellan exempelvis tätortsexpansion och jordbruksmarkens vara? Det går inte att komma med några generella omdömen, men naturligtvis måste man så långt det går söka efter alternativ till att använda högvärdig jordbruksmark för tätortsexpansion. Det skall vara vid mycket udda tillfällen som man tar jordbruksmark i anspråk för det. I det fall som tagits upp i den interpellation och fråga som bostadsministern nu besvarat gäller det i länsperspektiv sett en jordbruksmark av bästa kvalitet och med bästa läge, och den är väl samlad. Dessutom lär det enligt vad jag har förstått finnas gott om alternativ. Man blir då en aning förvånad över det svar bostadsministern gav, men det får väl interpellanten och frågeställaren sedan återkomma till. Jag skulle bara på kammarens TV-skärm vilja visa en bild och ställa en direkt fråga med anledning av den. Denna bild åskådliggör tydligt och klart att det är en väldig skillnad på andelen odlingsbar mark i olika delar av landet. Bilden är hämtad från riksskogstaxeringens material 1964-1970. Därav framgår att i Norrbotten, som vi nu kommer att diskutera, är bara 2 26 av marken odlingsbar, vilket skall jämföras med andra delar av landet där det rör sig om upp till 83 26 odlingsbar mark. Min direkta fråga är då: Om man inte i ett län som har så litet odlingsbar mark kan hävda jordbruksmarkens intressen, hur skall man då kunna hävda dessa intressen i andra delar av landet?

Herr talman! Först till herr Svensson i Malmö. I en del av de stater som vi talar om saknas inte bara utomparlamentariska utan även parlamentariska påtryckningsgrupper. Det intressanta är att trots detta får vi samma avvägningsproblem. Detta är nämligen en fråga om hur våra samhällen skall utvecklas, det är en fråga om avvägningen mellan industri och miljö, mellan jordbruk och tätort. De problemen finns i de olika samhällssystemen. Vad jag vill varna för är bara att föra en så teoretisk och förfinad plandebatt att vi låtsas som om vi genom en bra plan kan komma ifrån konflikterna. Planen kan bara vara ett medel att lösa konflikterna. Där tycker jag att herr Svensson gör den andra felaktiga glidningen i sin kritik mot riksplaneringen. Han kritiserar förhållandena sådana de har varit och i någon mån är, och på de punkterna kan jag instämma i kritiken. Det är rådande missförhållanden som är drivkraften bakom regeringens arbete med riksplaneringen. Jag har också betonat i mitt svar att det tar tid att utveckla riksplaneringen. Under ett övergångsskede kommer vi tyvärr inte riktigt i den beslutssituation som vi skulle önska. Vi kommer inte alltid att ha tillräckligt underlag för planeringen i ett så tidigt skede som vi skulle önska. Där skulle jag vilja att herr Svensson nyanserade sin kritik med hänsyn till att detta är en utveckling som vi inte kan vända från den ena dagen till den andra. Möjligen skiljer Jörn Svensson och jag oss åt på en tredje punkt. Jag vill för min del fästa rätt stort avseende vid den kommunala demokratin. Jag tycker att ett av de intressantaste men samtidigt svåraste avvägningsproblemen är att avgöra var riksplaneringen skall sluta och den kommunala planeringen ta vid. Jag har den känslan, att samtidigt som riksplaneringen inte har varit tillräckligt utvecklad har vi i en del avseenden haft för stort riksinflytande över frågor som man med större fördel skulle kunna klara upp i kommunerna. I valen vart tredje år får sedan kommunalpolitikerna stå till svars inför sina väljare för hur de har löst planärendena och hur de har bedömt att kommunen skall byggas ut. Även där skulle det vara intressant att höra — i den mån Jörn Svensson har någon ytterligare replik — om jag har tolkat honom rätt. Till diskussionen med herr Danell skall jag återkomma i samband med interpellationssvaret. Jag vill bara nämna att man från departementen tre gånger har varit uppe i Norrbotten för att diskutera alternativ. Vi har haft en särskild statssekreterargrupp från jordbruksdepartementet, försvarsdepartementet och bostadsdepartementet för att studera frågan. Vi har alltså lagt ned betydligt mer arbete på detta konkreta ärende än på något annat som vi har handlagt för att se om det fanns alternativ. Tyvärr är det inte bara ont om jordbruksmark i Norrbotten — det är också ont om sysselsättning. Regeringen har känt ett ansvar för det och velat satsa på Stålverk 80. Men gör man en så stor industriell satsning, måste man också se till att människor har någonstans att bo. Inför de avvägningar som vi haft att göra har vi sagt oss att det var oundgängligen nödvändigt att ta Sävastmarken i anspråk. Området omfattar mindre än 200 hektar. Det har lagts ned närmare 40 000 hektar åkermark i Norrbotten under de senaste 15-20 åren. Skillnaden mellan många av de nedlagda områdena och detta område är att Sävastområdet kommer att få en för människorna värdefull användning, nämligen till goda bostäder.
Herr talman! Det är riktigt som bostadsministern säger att man inte får en bra utveckling bara därför att man har en plan och att man inte kan vända utvecklingen på en gång. Men vad vpk efterlyst är någon form av ett socialt prioriteringssystem som skall göra det möjligt för oss att få åtminstone en allmän bild av vilken social, ekonomisk och fysisk struktur vi för Sveriges del bör eftersträva, dvs. av hur vi vill att Sverige skall se ut i dessa avseenden omkring år 2000 eller 2020. Vi bör alltså få en allmän uppfattning om vad vi skall prioritera och i vilken riktning vi skall driva utvecklingen. Vad vi kritiserat är att utskottet är så knapphändigt i sin diskussion om önskvärdheten av ett system av normer och principer som skall ligga till grund för de enskilda planbesluten. Vi har kritiserat att man upplöser planprocessen i en lång rad detaljbeslut, något som medför att överskådligheten helt uteblir. Vår kritik gäller i huvudsak attityden att man inte behöver något socialt prioriteringssystem. Jag medger att jag tidigare i viss mån generaliserat. Visst finns det en del prioriteringar i det material som den fysiska riksplaneringen åstadkommit. Men de är fläckvisa och fragmentariska. Vad som behövs är att dessa sätts i relation till övergripande mål. Det har inte skett, och i den meningen är detta icke någon plan. Vill man handla måste man rimligtvis handla efter en plan — åtminstone i samhälleliga sammanhang. Att planen sedan inte befriar oss från intressekonflikter är en annan sak. De starka intressen som hittills dominerat här i landet kommer att finnas kvar även efter ett för dem negativt planbeslut. Men planen är dock uttryck för en handlingsvilja. Även om det inte gäller att krossa dessa intressen skall man i varje fall se till att de inte kan breda ut sig så ohämmat som de hittills kunnat göra.
Herr talman! Bostadsministerns uttalande om den starka ställning som kommunerna bör ha var välkommet. Som framgår av våra motioner och vad jag tidigare sagt tycker vi inte att förhållandena i detta avseende varit tillfredsställande. Det är fel att exempelvis kommunernas värderingar i markanvändningsplaner och översiktsplaner kan underkännas av länsstyrelserna och regeringen. Fler uttalanden av bostadsministern i syfte att stärka den kommunala självstyrelsen är därför välkomna. När det gäller jordbruksmarken kan man inte godta precis vad som helst bara för att Stålverk 80 skall komma till stånd. Vi kan inte i alla lägen säga att med hänsyn till Stålverk 80 får vi göra oss av med den och den jordbruksmarken och acceptera de förluster som därmed uppstår. I det aktuella länet har man bara 2 96 odlingsbar mark, medan man i andra län i regel har 40 å 50 96 och i ett län t.o.m. 83 26 odlingsbar mark. Det väsentliga i min fråga till bostadsministern var hur man någonsin i andra delar av landet skall kunna hävda jordbrukets intressen om man nu ger vika i Norrbotten med dess ringa andel odlingsbar mark. Det måste här krävas en extraordinär lösning med hänsyn till den mycket ringa andelen odlingsbar mark. Det var i det avseendet jag ville ha ett principiellt svar — inte ett svar i detalj, eftersom vi senare skall återkomma till detaljerna.

Herr talman! I det här inlägget skall jag bara kort bemöta herr Danell. Tyvärr är den uppluckring som herr Danell befarar redan på gång. Om herr Danell far ut och studerar de verkliga jordbruksbygderna i det här landet — i dessa bygder är det inte socialdemokratin som styr — skall han få se hur vidsträckta villaområden ligger på inte bara Sveriges utan Europas bördigaste jordbruksmark. Dessa villaområden har inte kommit till på 1950 eller 1960-talen, utan de har byggts under de allra senaste åren. Det behövdes inget Stålverk 80 för att luckra upp den moralen —- det har ni skött på egen hand i de kommuner där ni har majoritet. Men när regeringen tvingas till besvärliga ställningstaganden går det bra att här klaga på de beslut som vi fattar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation, även om det på intet sätt har undanröjt den utomordentliga besvikelse som jag haft anledning känna över statsrådets handläggning av det ärende som redan varit uppe till debatt i dag. Under det senaste året — för att inte säga de senaste åren — har jag känt stor tillfredsställelse över den utveckling som förevarit. Den tillfredsställelsen stärktes framför allt när jag dagarna efter den 20 februari i år fick ta del av den PM som herr bostadsministern skickade ut och vari han bl.a. behandlade frågan om bebyggelse på jordbruksmark. Då kände jag verkligen trygghet, för där ingick ett besked om att man skulle ta hänsyn till jordbruksmarkens beskaffenhet i den bygd där det kunde bli aktuellt att bygga. Tidigare hade vi ett intryck av att jordbruksmarken i en bygd skulle bedömas efter jämförelse med de bästa jordbruksmarkerna i landet. Detta besked var alltså mycket tillfredsställande. Jag har inte dragit mig för att ge regeringen och herr bostadsministern en blomma då och då både i tal och i tidningspress därför att de har kommit fram till detta ställningstagande. Mot denna bakgrund konstaterar jag med stor besvikelse regeringens handlande i det fall som nu berörts, nämligen Sävast i Bodens kommun. Det har tidigare talats om att Norrbotten har 2 26 av landets åkermark.

Men vi har utfört detta arbete med tillfredsställelse, eftersom vi varit i så starkt behov av hela den jordbruksproduktion som kunnat åstadkommas inom länet.

Det är ett bekymmer som jag tycker att regeringen har anledning att tänka på. Statsrådet sade alldeles nyss att vad Norrbotten är i behov av är arbetstillfällen. Jag delar helt hans mening på den punkten, men jag vill säga att trots Stålverk 80 kommer man att ha betydande problem i de delar av länet som jag här har betecknat som de mer perifera, från fyrkantens sida sett. Statsrådet känner säkert till de här problemen. Länsstyrelsen har gång efter annan påpekat dem. De områdena är också i behov av arbetstillfällen, och då förutsätts det att där kan bedrivas ett jordbruk under så goda ekonomiska betingelser som över huvud taget är möjliga. Men för att det skall kunna ske fordras att det finns ett jordbruk också i de centrala delarna som kan vara med om att stötta upp jordbruket i de mest avlägsna delarna av länet.

Det innebär, menar han, att det inte kan vara något ”idiotstopp”, utan det måste också kunna byggas på åkerjord vid vissa tillfällen. Jag har alltid hävdat — och jag säger det också här — att så måste ske vid vissa tillfällen. Men nog är det förvånansvärt att det måste ske i den här situationen. Trots att bostadsministern nu säger att alternativ saknas har oppositionen mot en expropriation i detta fall lagt ner mer arbete än jag skulle tro ha förekommit någon annanstans någon gång tidigare. Har bostadsministern i något expropriationsärende varit med om att de som varit hotade av expropriationen har anlitat arkitekter och upprättat detaljerade planer för ett alternativ? Det är vad man har gjort i Sävast. Man har t.o.m. upprättat två planer. I den första rymdes nämligen bara 3 700 människor, och det ansåg Bodens kommun vara alldeles för litet. Den andra planen upprättades för 7 000 människor inom ett område av 6 x 8 km. Då sägs det — jag tror att det är i motiveringen till regeringens ställningstagande — att det alternativet är så trångt att det där blir en boendemiljö som inte kan vara tillfredsställande. På 6 x 8 km skall man inte kunna rymma 7000 människor — det skulle vara rätt intressant att höra förklaringen till detta!

Men där kan regeringen alltså inte tänka sig att det skapas en boendemiljö som är någorlunda tillfredsställande. Statsrådet säger också att man har lagt ned mer arbete på detta än på något annat objekt och att flera delegationer har tittat på området och — det vill jag inskjuta — suttit på kommunens kontor i Boden och diskuterat med kommunalrådet. Också herr statsrådet har besökt kommunalrådet, t.o.m. i hans bostad. Hade det inte varit skäl för någon av dessa delegationer att ta kontakt med markägarna? Enligt en uppgift som jag fick i går säger man klart ifrån att markägarna har inte blivit kontaktade av nämnda delegationer. Det tycker man ändå hade varit av allra största intresse i en sådan här situation. Sedan vill jag anföra något om värdet av den här åkermarken. Herr statsrådet sade i ett inlägg i TV efter det att han tagit ställning, att det här var ändå ingen särskilt bra åkermark jämfört med mark på andra håll. Låt mig till det bara säga att trots att vi haft ett mycket dåligt skördeår i Norrbotten, framför allt för potatis, har man på denna mark, enligt statistiska centralbyråns uppgifter, fått potatisskördar på 27 500 kg per har. Och det är potatis av en kvalitet som man inte kan producera i Skåne ens på de allra bästa markerna. Det är en virusfri potatis, som sedan har fraktats hit ned. Betydelselös är sålunda inte denna mark. Det Tycker jag statsrådet bör ha reda på. Vidare några ord om angelägenheten av att den här bebyggelsen verkligen kommer till stånd och att den måste komma till snabbt. I den PM som jag tidigare nämnt gladde det mig att läsa att statsrådet t.o.m. hade sagt ifrån att om man hade planer på att bygga på jordbruksmark, borde man ompröva de planerna. Det har faktiskt inte varit angeläget och aktuellt i detta fall. Visserligen har regeringen när den beviljade byggnadstillstånd för första etappen sagt att man, innan man gick vidare, skulle undersöka andra alternativ. Jag bara frågar herr statsrådet: Räcker det då med att kommunen säger att andra alternativ inte är tillfredsställande? Är det tillräckligt som bevis och får man då fortsätta på det sätt som nu har skett? Statsrådet säger också i interpellationssvaret att när man nu har satt i gång med planeringen innebär det betydande svårigheter att ändra på planerna. Jag vet att på herr statsrådets bord ligger ett flertal ansökningar om expropriation inom andra områden i fyrkanten. Dessa områden har också varit föremål för detaljplanering. Det innebär följaktligen att även här måste byggnadstillstånd beviljas, vilket i sin tur betyder att man måste få fortsätta. Eftersom man har börjat att planera för en del av ett jordbruksområde — men inte för området i dess helhet — antar jag att det självklart är fritt fram för kommunen att fortsätta på detta jordbruksområde. Man tar då ett steg i taget tills man har förbrukat det mesta av den jordbruksmark vi har.

Vi är väl medvetna om att därav följer en mångfald servicefunktioner. Med det räknesätt som planerare tillämpar kommer man fram till att det skulle innebära utkomst för ytterligare 5 400 människor. Det skulle således bli 9000 nya jobb i Norrbotten. Det vill jag klart säga att vi är glada över. De behövs. Men situationen var den när dessa planer påbörjades att det fanns en betydande arbetslöshet inom detta område. Man säger också från Stålverk 80:s sida att av de 3 600 skall åtminstone 1000 vara kvinnor. Jag hävdar med absolut bestämdhet att de 1000 människorna redan finns i området och har bostäder. Vi har haft en betydande arbetslöshet bland kvinnor i den regionen, och eftersom de redan finns där kan det väl inte vara rimligt att också bygga bostäder för de människorna. Trots detta har i en rapport som alldeles nyss kommit från fyrkanten visats att man har planer på att bygga 17 096 lägenheter fram till år 1979. Av dem skall Boden bygga 3 250. Jag talade med en person som tillhör länets planerare i dag på morgonen. Han sade klart ifrån att det inte finns några rimliga proportioner mellan det tillskott av arbetstillfällen som vi får och de byggnadsplaner man har där uppe.

Herr talman! Genom den talarordning som uppställts har det kommit på min lott att dels för mitt partis räkning tala mer allmänt om riksplanen — det har inte varit någon talare tidigare från folkpartiet —, dels kommentera svaret på den fråga jag ställt till bostadsministern. För att om möjligt samla debatten skall jag börja med att framföra mina kommentarer till det svar jag fått av statsrådet. Jag ber alltså först att få tacka statsrådet för svaret. Att en kommun får besked i ett expropriationsärende är bra, att det beskedet kommer så tidigt som möjligt är också bra. Alla kommunalmän har stor känsla för och erfarenhet av de svårigheter som förekommer i sådana här fall. Att det finns särskilda problem i det nu aktuella området i Boden är också välbekant. Men jag anser ändå att man kunde ha väntat ett par veckor med beskedet till Bodens kommun om beslutet om utbyggnad i Sävast. En viktig orsak till att det skulle vara så angeläget att få fram beslutet anger statsrådet vara den planerade utbyggnaden av industrin och det ansvar man måste ha för att det då också skall finnas bostäder. Det är riktigt att det här ligger ett stort ansvar på de kommuner som skall svara för bostadsförsörjningen vid den industrisatsning som kommer. Men 14 dagar är ändå inte en tid som på något avgörande sätt kan rubba en sådan planering. Härtill kommer också, efter vad jag förstår, att tidsfaktorn just nu i den industriella utbyggnaden här uppe är något osäker. Riksdagen skall ha en möjlighet att diskutera de principer som gäller för användningen av olika naturresurser. Riksdagen skall ha en formell möjlighet att ändra principerna eller hårdare knyta upp vissa riktlinjer. Det har riksdagen visserligen inte gjort den här gången utan man har följt det beslut som tidigare fattats, men det finns motioner som just behandlar det aktuella området. Därför tycker jag att man skulle kunnat vänta i 14 dagar. Här behandlas också, som herr Johansson i Holmgården berört, viktiga regionala synpunkter på hur man skall kunna använda den här jordbruksmarken i förhållande till det allmänna läget i Norrbotten och den ganska ringa areal mark som finns där uppe för jordbruk. Det finns en annan fråga i det här praktiska fallet. Hade det inte varit möjligt att börja bebyggelsen på ett annat område? I pressmeddelandet sägs också att man har tänkt fortsätta bebyggelsen på ett område som inte är jordbruksmark. Svensk byggnadsindustri håller i dag snabbt på att ställa om sig för att kunna arbeta på sådan mark som för bara några år sedan ansågs helt omöjlig att använda ur både ekonomiska och tekniska aspekter. Den aktuella marken i Sävast bedömer jag som så värdefull ur regional jordbrukssynpunkt att man bort söka andra lägen för bostadsbebyggelsen. Även om Bodens kommun kommit långt i planeringen är det inget skäl att ge efter. De olägenheter som kan följa med att en planering måste avbrytas skall vägas mot de skador som uppstår då man tar jordbruksmark i anspråk. Har man tagit jordbruksmark i anspråk kan inte en felplanering rättas till. Vi saknar då helt alternativ. I svaret säger statsrådet att planering av markanvändning i första hand är en kommunal fråga. Det är alldeles riktigt. Men då är det också viktigt ur många synpunkter att man när de här frågorna kommer upp på regeringsnivå med kraft hävdar de övergripande regionala intressen och riksintressen som kan finnas. I det sammanhanget vill jag också föra fram en mer principiell fråga som berör hela riksplaneringen. I den stora planeringen saknar vi en ekologisk planering, och det medför risker. I dag ansluter sig alla till de ekologiska synpunkter som finns i propositionen och i utskottets betänkande och man hävdar naturskyddets övergripande intressen. Men när tunga ekonomiska intressen dyker upp och vill ta för sig av områden som man tidigare velat skydda måste alla myndigheter ha råg i ryggen för att kunna stå emot, och det gäller främst regeringen. Jag tror att man skulle ha betydligt större möjligheter att hävda en sådan hårdare linje om man kunnat få fram en ekologisk planering. Då skulle det ekologiska underlaget stärka naturvårdens intressen vid avvägningen gentemot ekonomiska krav. Herr talman! Jag vill nu övergå till att något kommentera själva utskottsbetänkandet. När staten lägger olika pålagor på kommunerna kommer det ofta en sur reaktion från kommunalmännen. I regel är denna reaktion berättigad. Statlig styrning tycker man inte om. År 1972 gav riksdagen kommunerna och även länsstyrelserna ett omfattande uppdrag att ta fram kommande program för den fortsatta riksplaneringen. Nu är detta gjort och resultatet redovisat, och man kan konstatera att arbetet gått överraskande friktionsfritt. Alla har gjort vad på dem ankommer. Samarbetet har gått lätt. Dialogen har varit det medel som löst de flesta svårigheter. Många kommuner har tagit tillfället i akt att energiskt och snabbt söka knäcka egna svårigheter. Propositionen har mött stor och välförtjänt förståelse i utskottet. Orsakerna är flera. En är det grundliga och omsorgsfulla förarbete som skett på olika håll. Men med den fysiska riksplaneringen och sådana lagar som förköpslagen, expropriationslagen och naturvårdslagen har nu samhället skaffat sig mycket starka instrument för att rätt och riktigt kunna ta till vara våra stora resurser i fråga om mark och vatten. Jag vill betona att från mina liberala utgångspunkter ser jag den här lagstiftningen som något positivt. Vi har absolut ingen rätt att fritt förfoga över ett land och dess natur. I stället har vi en absolut skyldighet att så förvalta vårt arv att även kommande generationer kan få största nytta och glädje av det. En planering på lång sikt och en lagstiftning som garanterar skydd åt det vi vill bevara är åtaganden som vi gemensamt har förmånen att fullgöra och som vi också gemensamt bör ta konsekvenserna av. Andra ser i dessa lagar en fara: Staten får alltför stor makt, den enskilde kommer lätt i kläm. En konsekvens av hela vårt synsätt att olika intressen skall vägas mot varandra kan tolkas som en öppning mot maktkoncentration och eventuellt godtycke. Visst finns denna fara, men i planeringen finns ändå inbyggda så många olika kontrollmöjligheter och så mycket av tillfälle till insyn att risken är minimal. Den stora uppslutning och det breda intresse som särskilt ute i kommunerna följt med planeringen är också en garanti för en fortsatt öppen, livlig och engagerad debatt kring dessa frågor. Kommunerna har ju också till sist ett avgörande inflytande över planeringen inom sitt område. Det är kanske väl djärvt att sia om hur den framtida debatten om riksplaneringen skall gestalta sig. Ändå vågar jag spå att de två stora frågorna blir användningen av jordbruksmark och vattenkraftutbyggnaden. Vi har redan diskuterat jordbruksmarken. I går lyssnade jag till en föredragning av den tekniska chefen för ett av landets största byggnadsföretag. Han konstaterade helt klart ungefär så här: Tidigare har vi byggt på slät jordbruksmark, i framtiden lär vi få bygga på bergknallar där det på sin höjd växer någon ytterst mager tall. En annan värdering av jordbruksmark, en annan syn på vår och hela världens livsmedelssituation, en annan värdering av jordbrukets miljövärde leder till omtänkande när det gäller hur vi skall planera. Då måste inte bara riksintresset komma in i bilden utan även regionala och lokala avväganden. Detta har sagts både i propositionen och av utskottet men behöver säkerligen upprepas. Det är ofta betydligt lättare att bevisa att man måste bygga på odlad jord än att bevisa att just denna mark har ur jordbruksoch miljösynpunkt ett stort bevarandevärde. Ofta är man inte heller så intresserad av att berätta om att byggnadsindustrin under de senaste åren snabbt lärt sig att både miljömässigt och ekonomiskt använda mark som helt nyligen ansågs omöjlig att exploatera. Ett annat delproblem, som har blivit en symbolfråga för hela riksplaneringen, är den framtida användningen av Hogdalsområdet i Strömstads kommun. Det är helt naturligt att de människor som bor i en bygd med sysselsättningsproblem betraktar djuphamnsresurser som en stor ekonomisk tillgång. Det är lika naturligt att man i dessa hamnlägen ser en möjlighet till arbetstillfällen. Om kommunalmännen i Strömstad hellre vill utnyttja Hogdal för industrietablering än för fritidsändamål skall ingen klanka på dem. De tillvaratar sin bygds intressen — det är deras uppgift. Men samma rätt har riksdag och regering att hävda att Hogdal är ett unikt område som måste skyddas för framtiden. Det samlade och övergripande riksintresset kräver att området planeras för fritidsändamål, men självklart följer med detta också ett särskilt ansvar för den bygd som av sådana skäl förlorar arbetstillfällen. Samma myndigheter som bestämmer om Hogdals framtid måste också ta beslutets konsekvenser. Ett särskilt problem är byggandet av oljeplattformar. En håller på att byggas nu ute vid Hogdal. Ingen vet om det blir fler. Men skall fler oljeplattformar byggas i Sverige, måste troligen viss del av arbetet ske vid Hogdal med dess för Sverige unika, djupa kust. Civilutskottets beslut ger möjligheter för svensk byggnadsindustri att gå ut i internationell konkurrens. Beslutet skapar också möjligheter till välkomna arbetstillfällen i norra Bohuslän. Men beslutet är samtidigt en garanti för att Hogdalsområdet för framtiden bevaras orört. Någon miljöstörande verksamhet får inte förekomma i området. Det är nu regeringen som får fullmakt att fatta avgörande beslut med det faktaunderlag som finns vid det aktuella tillfället. Jag noterar med stor tillfredsställelse den deklaration som statsrådet här i dag avgett beträffande Hogdalsområdet. Herr talman! Vi skall i dag samtidigt behandla civilutskottets betänkande nr 2 om insatser för rekreation och turism. Till detta vill jag endast knyta några få synpunkter. Detta betänkande skall ses i sammanhang med betänkandet nr I om den fysiska riksplaneringen. I fråga om primära rekreationsområden har utskottet utökat antalet från 24 till 25 — Dalälvens nedre lopp har tillkommit. Denna älvdal har stora värden ur flera synpunkter. Men säkerligen finns det andra områden som lika gärna kunde klassas på samma sätt.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

Herr talman! Till herr Strömberg i Botkyrka kan jag fatta mig mycket kort — egentligen bara ställa en motfråga. Om jag hade väntat med att fatta det här beslutet till någon vecka efter riksdagsbehandlingen av propositionen tror jag inte att jag hade undgått kritik. Då tror jag att t.ex. herr Johansson i Holmgården hade sagt: Här har riksdagen en stor principdebatt i en fråga som är av vital betydelse för vår bygd, men bostadsministern sitter och tjuvhåller på ett sådant här viktigt beslut tills riksdagsdebatten är över så att vi inte kan ta upp och brännmärka frågan. Jag tyckte att det var hederligt och riktigt att vi — när vi var klara med beredningen och det fanns önskemål från kommunen om ett snabbt beslut — fattade beslutet. Det är, herr talman, vad jag har att säga herr Strömberg. Tyvärr måste mitt svar till herr Johansson i Holmgården av flera skäl bli litet längre. Jag börjar med att framhålla än en gång — det är tydligen nödvändigt — att enligt jordbruksutskottets utlåtande 1969:21 bör högvärdig jordbruksmark inte tas i anspråk för tätbebyggelseändamål, om en från samhällsbyggandets synpunkter likvärdig lösning kan åstadkommas på annan, för jordbruket mindre värdefull mark. Det är viktigt att återigen understryka att detta uttalande har gjorts och att riksdagen ställt sig bakom det. Beträffande promemorian från den 20 februari 1975 vill jag citera vad jag uttalat: ”I dag är det på ett annat sätt nödvändigt att vara försiktig när det gäller att utnyttja jordbruksmark för andra ändamål. Det betyder naturligtvis inte att man genomgående kan vända på principen, dvs. alltid låta övriga intressen stå tillbaka för jordbrukets krav. Under en övergångstid måste man också ta hänsyn till att nya riktlinjer för planeringen inte omedelbart kan praktiseras.” Det är dessa uttalanden som har gjorts, och det är mot denna bakgrund som vi har haft att pröva det konkreta ärendet. Då frågar herr Johansson i Holmgården: Räcker det med vad kommunen säger? Ja, det är precis som om vi bara hade suttit i Stockholm, fått ned papperen från kommunen och sedan hade tagit beslutet. I själva verket är det så, som jag redan har sagt, att departementet i tre olika omgångar har studerat frågan på platsen. Vi har haft en statssekreterargrupp som har förhandlat, undersökt försvarsalternativ och annat. Och så säger herr Johansson i Holmgården att jag har suttit på kommunens kontor. Vidare insinuerade han att jag hade varit i någons bostad. Nu ser inte jag för min del det som något felaktigt att jag, när jag är ute i landet, blir bjuden till kommunalpolitikernas hem i stället för att gå på stadshotellet och äta. Jag gör det med glädje och ser inget korrumperande i det. Men i fallet Boden var det faktiskt så att vi inte hann det utan åt på ett vanligt näringsställe. Jag var inte bara på kommunens kontor, utan åkte igenom det aktuella området och såg på marken. Vad skall det tjäna till att använda sådana här argument, herr Johansson i Holmgården? Kan vi inte hålla oss till sakfrågan? Om inte denna mark hade legat i Norrbotten, ja, då hade det inte varit ett särskilt svårt beslut. Om man ser detta ur rikssynpunkt är det inte någon särskilt värdefull mark, men just därför att den ligger i Norrbotten har vi tagit så allvarligt på frågan och lagt ned mycket mer tid på den än på någon annan fråga. Jag har träffat oppositionsgrupperna. De har varit uppe på departementet, och vi har lyssnat till deras argument. Det gjorde vit.o.m. tidigare än vi resonerade med kommunen. Det är alltså inte så att vi har undvikit eller enbart skriftligt kommunicerat med dem som har varit emot denna plan. Herr Johansson i Holmgården frågade om det var vanligt att man presenterade utarbetade alternativ. Det är kanske inte vanligt, men det förekommer, och svaret på frågan blir alltså ja. När det gäller Gruvberget har jag i beslutet utförligt redogjort för anledningen till att det inte var ett hållbart alternativ. Men det låtsades herr Johansson inte om. Herr Johansson i Holmgården frågar hur stora luftballonger regeringen accepterar. Ja, det säger företrädaren för ett parti som just nu går ut och lovar 400 000 nya jobb. En del av dem kräver han väl skall finnas i Norrbotten. Var skall dessa människor bo? Jag har den enkla grundinställningen att regeringen inte skall bestämma det. Detsamma gäller boendemiljön, som herr Johansson krävde att jag skulle kontrollera tydligen i detalj, och om Bodens kommuns bostadskö innehåller luft eller inte. Hur mycket skall man behöva höra från ett parti som säger sig företräda decentralismen, men som kräver att regeringen skall ingripa i de mest självklara saker för den kommunala självstyrelsen? Jag tror herr Johansson i Holmgården får åka på en ideologisk kurs och träffa de CUF-are som talar om lokalsamhället. Även om man inte är anhängare av det, måste det väl finnas någon form av decentralism kvar i det svenska samhället. Hur känns det att företräda ett parti som centern? Jag tror den frågan, herr talman, är motiverad av flera skäl. Här får jag en våldsam kritik för att vi har tagit denna jordbruksmark i anspråk. Men vad händer? Jo, i Staffanstorps och Vellinge kommuner, där vi har den absolut finaste jordbruksmarken, sitter herr Johanssons partikamrater och breder ut villaområden, vidsträckt och på den bördigaste jordbruksmark man kan tänka sig. Jag satt för en tid sedan med herr Johanssons partivänner från Tingsryds kommun, som begär att få bygga på jordbruksmark. Nyligen läste jag i borgerliga tidningar att man i Sala mot länsstyrelsens uppfattning vill bebygga jordbruksmark. När journalisterna ställer frågan till det centerpartistiska kommunalrådet hur det kan stämma med vad centern har sagt om att man skall spara jordbruksmark, så svarar ordagrant denne centerpartist: Även en centerpartist måste vara realist. Ja, det är i och för sig bra, men det vore skönt, herr talman, för både en socialdemokrat och en regeringsledamot om man från centerns sida också vore konsekvent i någon omfattning. Det skulle både underlätta den politiska diskussionen och kanske göra inläggen här i kammaren något kortare än vad de nu måste bli.

Herr statsrådet sade att det står klart i jordbruksutskottets betänkande och på andra ställen att det inte finns en likvärdig lösning. Jag skall inte upprepa allt vad jag har sagt, men det är kring detta diskussionen står. Vi menar med bestämdhet att det alternativ som anvisas är en bättre lösning. Det kan inte vara en dålig lösning då kommunen säger, att när man om något år har byggt för 10 000 pendlare så skall man också bygga uppe på Gruvberget, ett område som är 6 x 8 km. Det kan alltså inte vara en helt ologisk möjlighet att bygga även där. Vi menar att går det att bygga på Gruvberget om något år, så hade det gått att bygga där nu. Det bygget skulle faktiskt ha kunnat vara i gång om man inte hade trilskats på det sätt som skett. Jag förstår att statsrådet och alla dessa delegationer har åkt igenom Sävasts by, men enligt en uppgift som jag fick i går från den-som har skött kontakten från Sävasts by, så har man inte träffat dessa delegationer. Frågan om var människorna skall bo tar jag inte upp till ny debatt, men det kommer av allt att döma inte att bli trängsel i de 17 000 lägenheterna. Det är jag helt övertygad om därför att de människor som gick arbetslösa före denna expansion, de kan väl rimligen inte behöva byta lägenhet därför att de får ett jobb. Herr statsrådet tar sedan upp vårt partis sätt att föra resonemanget om decentralisering. Låt mig helt kort få säga att för oss är det en decentralisering om dessa människor i Sävasts by hade fått tillfälle att bo kvar där och fullgöra sin uppgift som jordbrukare, vilket vi i det länet tycker också är rätt väsentlig. Det är decentralisering i stället för att tvinga dem till ett arbete i Luleå. På tal om alla de kommuner där centerpartister och möjligen andra borgerliga fattar beslut som dem herr statsrådet beskrev, vill jag säga att jag hade trott att regeringen utgjorde ett skydd mot sådant handlande. Låt mig till sist säga att i Staffanstorp har man en åkerareal på 8,6 96, i Boden på 0,2 96 av den totala arealen.
Herr talman! Stora och motstridiga intressen står mot varandra i Sävast. Tunga remissinstanser har kommit till skilda slutsatser. Några har samma åsikt som regeringen, andra har motsatt uppfattning. Här är det bäddat för konflikter. Vilket beslut herr statsrådet än hade fattat i själva sakfrågan så hade han fått kritik. Det är ett faktum som jag tror herr statsrådet är väl förtrogen med och har upplevt flera gånger. Det är emellertid inte i den frågan som jag har en annan uppfattning än herr statsrådet. Nu skulle riksmötet ta ställning till principerna för riksplaneringen. Det kan ju tänkas att riksmötet på ett eller annat sätt fattat ett beslut som avvikit från beslutet år 1972. Denna möjlighet har riksdagen haft. Men genom det nu aktuella beslutet för Sävast skulle en eventuell ändring i riksdagen av 1972 års beslut ej ha berört Bodens kommun. Det är mot den bakgrunden jag har ställt min fråga till statsrådet.

Herr talman! Jag skall tala om närrekreation. Jag skall vidare tala om fjärrekreation. Men, herr talman, det skall bli ett kort tal vad avser de här två sakerna. Orsakerna är flera. Om den stora allmänheten, utanför det här huset, lyssnade på mig nu skulle många utbrista: Vad är det den där mannen talar om? Fjärrrekreation, vad är det? Typiskt de där politikerna och centralbyråkraterna! Varför kan de inte använda sig av ord som vi vanliga människor använder när vi resonerar om vad vi skall göra efter jobbet, vad vi skall göra lördag-söndag eller vad vi skall göra under semestern? — Det ligger någonting i vad finansministern brukar säga: Man skall inte använda främmande ord när det finns en inhemsk relevant vokabulär. Men, herr talman, det finns ett annat skäl för mig att tala kortfattat om den här propositionen om rekreation och turism. Vi moderater i utskottet har nämligen yrkat avslag på propositionen, varom man kan läsa i reservationen till utskottets betänkande nr 2. Vi har inte yrkat avslag för att vi skulle vara emot turism och rekreation. Tvärtom. Både herr Danell och jag njuter av att då och då vara turister, såväl nära som i fjärran. Vi uppskattar också, liksom de flesta, att då och då rekreera oss vare sig det sker i form av närrekreation, exempelvis i riksdagskaféet, eller i form av s.k. fjärrekreation, exempelvis på en holme i ytterskärgården eller på en fjällsluttning i Jämtland. Vi tillfredsställs också — liksom kollegerna här i kammaren — av att veta att svenska folket får ökade möjligheter till turism och rekreation. Skälen till att jag fattar mig kort är fler och mer seriösa. Jag skulle vilja göra en mera allmän reflexion. För att främja människors möjligheter till ett meningsfullt utnyttjande av fritid och semester krävs flera olika åtgärder. Det kan dels vara fråga om att diskutera riktlinjer för planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism, som har skett i propositionen, i motionerna och i den övriga riksdagsbehand lingen av denna fråga. Men det kan dels vara fråga om vad vi gör för att få fler människor att över huvud taget göra någonting av sin fritid. Tänk på de många människorna som är passiva, som inte vet hur de skall få lördagen eller semesterdagarna att gå eller som upplever fritiden som någonting obehagligt, t.o.m. något tråkigt. Tänk på alla dessa som börjar använda flyktmedel för att bryta sysslolösheten, passiviteten och tråkigheten. Jag skall inte utveckla det här för långt, men ni som lyssnar minns säkert — och herr Persson i Karlstad har påmint om det — den väckarklocka som låginkomstutredningen var. Låt mig också få säga, när det gäller det här slaget av åtgärder från samhällets sida för att ge innehåll åt människors fritid, att de stora insatserna i dag måste inriktas på våra barn och ungdomar. Visst lär sig många människor som barn att göra något av sin fritid. Observera att jag använder orden ”lär sig”! Visst ser många föräldrar till att deras barn lär sig en eller flera hobbyer. Man lär dem att sparka boll och att simma, man hjälper dem in i en idrottsförening, man försöker skapa intresse hos dottern eller sonen för frimärkssamlande, fotografering osv. Det som jag alltså vill peka på här, är de många vuxna som vid unga år verkligen fick lära sig hur man gör fritiden meningsfylld, hur man på detta sätt kan göra sin tillvaro ytterligare stimulerande, intressant och spännande. Det är naturligtvis inte bara föräldrar som hjälper till i denna viktiga fostrande uppgift. Barnen får också kontakt med och intresse för många fritidssysselsättningar genom kamraterna, skolan, kyrkan och föreningslivet. Men hur många barn är det inte som varken i hemmet eller i skolan fått kontakt med hobbyer och som inte fått lära sig vad man kan göra av sin fritid? För många kan detta bli orsak till allvarliga problem och störningar. Men, herr talman, vi skall väl satsa på flera åtgärder. Det kanske tt.o.m. finns ledamöter av kammaren som anser att vi i samhället redan vidtar en mängd åtgärder för att göra fritiden mera meningsfylld för barn och vuxna. Ja, gör vi det? Såvitt jag kan bedöma gör vi deta alldeles för litet. Några skulle kanske vilja invända genom att peka på de insatser som vi gör i grundskolan, bl.a. genom ämnet fritt valt arbete. Om man pekar på detta, vet man i så fall inte hur det i verkligheten fungerar. Man kan kanske t.o.m. påstå att dessa insatser har misslyckats. Jag menar med andra ord att dessa insatser borde prioriteras framför den planering som propositionen 46 är uttryck för, särskilt som vi delar den uppfattning som framförts i en motion av herr Nordstrandh m.fl. Det sägs där att man i propositionen mångordigt understrukit behovet och värdet av planering och samordning. Visst kan vi hålla med om att det finns ett sådant behov. Men vi har funnit att det underlag som propositionen utgör är alldeles för bräckligt för att vi nu skall kunna bestämma oss för riktlinjer och 1. 0. m. utpeka eu fertal s.k. primära rekreationsområden. Det framhålls i propositionen att uppgifterna för den beredning som skall tillsättas skall vara att ”följa planeringen av de primära rekreationsområdena och andra områden av större betydelse för rekreationslivet”. Vad som avses därmed framgår inte av propositionen. Beredningen skall enligt propositionen vid sin behandling av ärenden rörande statligt stöd till planering av områden och uppförande av rekreationsanläggningar bevaka att i propositionen angivna riktlinjer följs. Några klara sådana riktlinjer är dock svåra att finna, förutom att låginkomsttagarnas, barnfamiljernas och de handikappades behov skall beaktas. Om dessa behov torde det inte heller råda några delade meningar. Vad gäller dessa är vi självfallet beredda att instämma. Dessa synpunkter har föranlett oss att, som framgår av reservationen vid civilutskottets betänkande nr 2, yrka avslag på propositionen. Så, herr talman, kommer jag till det särskilda yttrandet nr I vid betänkandet nr I från civilutskottet, beträffande planeringen av skärgårdsområdena. I behandlingen av propositionen 76 om den fysiska riksplaneringen ingick också en centerpartimotion av herr Dahlgren m.fl. Det gladde mig mycket att den motionen väcktes och inte minst att det var centerpartister som stod bakom den. Jag vill gärna omvittna att man på sina håll i skärgården också blev glad över att det från centerpartiet börjat visas konstruktivt intresse för skärgårdsproblemen. Ni centerpartister har ju länge försökt beakta glesbygdens intressen och gjort goda insatser för att få politikerna att rikta uppmärksamheten mot en lämpligare avvägning mellan insatserna i tätort och i glesbygd. Därför har det förvånat mig — under tidigare år — så mycket att det intresset inte omfattat de människor som lever i den glesbygd som vi kallar skärgård. Här fanns det alltså nu möjlighet för centerpartisterna i utskottet att sluta upp kring centerpartimotionen. Men om jag således blev glad över att centerpartimotionen av herr Dahlgren m.fl. väcktes, blev jag besviken över agerandet i utskottet från framför allt centerpartisternas sida.

Man skriver: ”Skärgårdsbon har sin försörjning i ett område som av myndigheterna stämplats som ett område av riksintresse. För att styra markslitaget har en mängd påbud kommit och kan antas komma: byggförbud, naturreservat, fågelskyddsområden, sopmajor, natthamnar med service, nymarkerade farleder, avverkningsförbud etc., etc.” Och så pekar man på fiskets betydelse för det s.k. skärgårdsbruket, och man pekar på finansieringsproblemen. Vidare tar man upp en fråga, där jag kanske inte riktigt delar de uppfattningar som har framförts i motionen, nämligen huruvida man skall prioritera den bofasta befolkningen eller det rörliga friluftslivet, dvs. var på angelägenhetsgraderingslistan turism och rekreationsliv skall komma. Och så säger man i motionen att prioriteringen framför allt skall göras ”till den bofasta befolkningens fördel”. Jag vill här säga — och det har vi även sagt i vårt yttrande liksom tidigare i många, många anföranden och motioner i riksdagen om skärgårdsproblemen — att det inte finns någon motsättning mellan dessa saker. Prioriterar man den bofasta befolkningen och gör en mängd saker för den, kommer dessa också till nytta för det rörliga friluftslivet, dvs. för de människor som inte bor i skärgården men som ändå vill komma dit ut under sin fritid. Vi menar alltså att utskottet i sitt betänkande borde ha uttalat det som uttalas i motionens yrkande. I motionen yrkas nämligen att riksdagen skall besluta ”att planeringsarbetet för kustområdenas skärgårdsdelar skall inriktas på ett bevarande av den yrkesverksamhet som nu förekommer samt på att skapa förutsättningar för en ökad året-runt-sysselsättning”. Vi tycker att detta borde ha kunnat sägas klart ut av utskottet. Men som det nu är, med dels en centerpartimotion som är så pass positiv och konstruktiv, dels en liten centerpartigrupp i utskottet med ett helt annat ställningstagande — och jag förmodar att centerpartisterna i kammaren kommer att stödja sina partikamrater i utskottet — undrar man: Vad vill egentligen centerpartiet göra för skärgårdsbefolkningen? Man får ett vagt intryck av centerpartiets ambitioner på det här området. Nu kanske jag är hård —t.o.m. orättvis, tycker måhända mina vänner centerpartisterna i kammaren och i utskottet — men vad skall man tro när man får del av ett sådant agerande? Ni säger kanske: Men det kommer ju en proposition om skärgårdsproblemen! Ja, men gör det verkligen det? Vi moderater började redan tidigt på 1960-talet agera för att skärgårdsbefolkningens problem skulle lösas. Vi krävde i den ena motionen efter den andra en samordnad utredning, men vi fick bara nej till svar. Vi krävde snabba åtgärder, men ingenting har hänt. Den socialdemokratiska regeringen har tyvärr visat ett mycket ringa intresse för de bofasta skärgårdsmänniskornas problem. Man har kommit med löften, förstås, men man har inte hållit dem. Man har dragit ut på tiden. Propositionen skulle lämnas, sade man, redan hösten 1974, men den kom inte. Jag kan kanske förstå att det av olika skäl var svårt att få fram propositionen, men den skulle väl ändå ha kommit nu i höst: det stod 1.0. m. i de papper som vi fick när riksmötet började att den skulle komma i oktober. Ännu i dag har den inte kommit, och då börjar man undra: Kommer det verkligen någon proposition? Därför borde utskottet klart ha utsagt vad det egentligen menar när det gäller de här människornas problem.

Herr talman! Jag undrar vad herr Wennerfors och hans partikamrater skall rösta på vad gäller skärgårdsbefolkningen när vi går till beslut här i kammaren. Det finns ju ingen reservation av herr Wennerfors utan bara ett särskilt yttrande, och det kan vi inte votera om. Vad vi i utskottet nu hade att ta ställning till var ju markanvändningsplaneringen i skärgården, där planering för den bofasta befolkningen ingår som en naturlig del. Men givetvis anser vi det vara mycket angeläget att andra åtgärder tillkommer, som gör det möjligt för skärgårdsbefolkningen att leva kvar; därom råder inga delade meningar, herr Wennerfors. Jag hoppas också att den utlovade propositionen kommer, och eftersom vi har statsrådet Lundkvist här i kammaren kanske vi kan få besked om när vi kan förvänta att den läggs fram. När vi i utskottet har behandlat den här motionen har vi utgått ifrån att propositionen skulle komma. Sedan kan man fråga: Vad skall det bli av skärgården, om det sker en planering efter de tankegångar som herr Wennerfors vid olika tillfällen brukar föra fram, nämligen att de som bor där skall sälja mark och att det skall byggas fritidshus? Det är naturligtvis utmärkt för det fåtal som kan sälja marken och för dem som kan få fritidshusen, men det är inte något recept på hur man behåller en bofast befolkning — och det är ju det som är mycket angeläget. Herr Wennerfors talar sedan om sin reservation vid civilutskottets betänkande nr 2 i anslutning till propositionen om turism och rekreation. Inom utskottet har vi mer än i propositionen velat framhålla att det hela skall vara en naturlig del i den fysiska planeringen. Vi ser detta mest som en fråga om markreservation, som skall samordnas med den övriga planeringen. Jag sade förut, och jag upprepar det, att det inte gäller mera än att man pekar ut några områden. Det är inte förenat med något som helst ekonomiskt stöd i det här läget, och i propositionen har det inte heller anvisats någon ändrad kompetens i det avseendet.
Herr talman! Jag kritiseras för att jag tar upp skärgårdsbefolkningens problem. Den frågan skall vi inte alls beröra, för här talar vi om markanvändningen, säger fru Olsson i H jag har fått veta det från annat håll också. Vi skulle alltså inte nu intressera oss för hur exempelvis sysselsättningen för skärgårdsborna skulle tryggas. Men det här hänger ju ihop. Man kan inte dela upp frågorna på det sätt som fru Olsson i Hölö menar. Dessutom är det litet inkonsekvent, eftersom vi i utskottet har ägnat rätt mycken tid åt att diskutera frågorna om sysselsättningen för de människor som bor i norra Bohuslän. Det problemet kan vi alltså tala om när vi behandlar den här propositionen, men frågan om sysselsättning för skärgårdsborna kan vi inte tala om, för den hör inte hit, säger man. Det är detta som jag tycker är så underligt. Därtill kommer att centerpartimotionen inte inriktas enbart på frågor av den typ som fru Olsson i Hölö avser. Den innehåller också en del som rör själva planeringen, vilken har mycket att göra med människornas möjligheter att bo kvar i skärgården. Moderaterna har fört en marklagpolitik, menar fru Olsson, som inte alls gynnar skärgårdsborna, och vi skulle t.o.m. ha verkat för en politik som innebär att man skulle sälja sin mark. Det har vi aldrig sagt. Även i det avseendet är vi för valfrihet. Vad vi har sagt är att människorna skulle ha möjlighet att förfoga över sin egen mark. Om de sedan vill sälja eller hyra ut eller vad de vill göra, det är deras sak. Men tyvärr har det varit så, med den låt-gå-politik som regeringen har fört och som väl centerpartiet har stött, att man inte har fått förfoga över sin mark. Man har inte kunnat göra någonting åt sin mark, och det är detta som utgjort ett stort problem för skärgårdsbefolkningen.
Herr talman! Jag vill påpeka för herr Wennerfors att det är en väsentlig skillnad när vi talar om vad utskottet kommer fram till beträffande Hogdal och när vi talar om den övriga skärgårdsplaneringen. För Hogdal var det i propositionen angivet vissa restriktioner för planeringen och vad man skall kunna tillåta där. I skärgårdsmotionen av herr Dahlgren m.fl. säger vi bara att den kommunala planeringen skall fortsätta. Där finns inte de restriktioner som angavs i fråga om Hogdalsnäset.